Herr talman! Den deklaration om de mänskliga rättigheterna som vi uppmärksammar särskilt i dag är ett av FN:s viktigaste bidrag till mänskligheten. Trots att det är lätt att konstatera att oändligt mycket återstår innan innehållet i den deklarationen är förverkligat, innebär ändå denna deklaration att alla människors grundläggande rättighet har blivit internationellt erkänd. Det här har en ganska djup filosofisk betydelse.

I och med att man har erkänt detta, blir också varje åtgärd, från vem det vara må, som undandrar människor rättigheterna ett brott, ett brott mot världssamfundet, ett brott som vem som helst i världen har rätt att kritisera, har rätt att beivra. Detta är trots allt ett väldigt viktigt framsteg, om man ser på vad som har hänt under mänsklighetens långa och ibland tragiska historia. Respekt för de mänskliga rättigheterna har alltså en mycket stor betydelse i sig, men den är också av avgörande betydelse för att vi skall nå fram till andra centrala värden för människorna. Respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för demokrati, de är tvillingar som inte kan leva utan varandra. Respekt för mänskliga rättigheter är också en förutsättning för fred. Varhelst människor förtrycks, varhelst människor utsätts för förföljelse, kommer det också att finnas konflikter och strid. Drömmen om en fredlig värld förutsätter att de mänskliga rättigheterna respekteras. Därför är det naturligtvis skrämmande och oroväckande när vi ser hur långt vi har kvar till ett förverkligande av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Vi vet att människor, runt om i världen, varje natt i gryningen väcks och dras bort från sina hem till fängelser och tortyrkamrar, och vi vet att människor dagligen på olika ställen i vår värld utsätts för tortyr och förnedring. Vi vet att tusentals människor runt om i världen befinner sig i fängelser, fångläger och koncentrationsläger, därför att de har varit misshagliga för sina överherrar i de länder där de lever. Överallt i världen finns det flyktingar, miljontals människor på flykt undan förföljelse, terror och lidanden av olika slag. Detta kvarstår som ett av mänsklighetens absolut största problem och något av en skamfläck för mänskligheten. Därför måste arbetet för att vinna respekt för alla de deklarationer om grundläggande mänskliga rättigheter som världssamfundet ändå har enats om fortsätta och vara en av våra huvuduppgifter. Det faktum att Sverige är ett neutralt land med en osedvanligt hög grad av utrikespolitiskt oberoende ger oss speciella möjligheter att driva frågor om mänskliga rättigheter, att kritisera regimer som inte respekterar mänskliga rättigheter, oavsett vilka politiska bindningar regimerna kan ha. Det faktum att Sverige är ett privilegierat land, som har en lång tid av fred bakom sig och där frihet råder i globalt sett osedvanligt hög grad, gör också att vi har ett ansvar att försöka verka för samma frihet i resten av världen. Vi har också en respektingivande tradition på detta område. Sverige har en lång historia av frispråkighet på området mänskliga rättigheter, en tradition som vi har all anledning att följa. Ibland kritiseras den svenska statsledningen för att vi agerar världssamvete. Jag tror inte att problemet i världen är att det är för många världssamveten. Problemet är nog att det är för få. Vi skall fortsätta att vara frispråkiga när det gäller mänskliga rättigheter, vi skall fortsätta att fördöma närhelst mänskliga rättigheter åsidosätts. Vi skall fortsätta att vara obarmhärtiga i vår kritik när mänskliga rättigheter trampas under stövelklackarna. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas flera centermotioner, varav ett par har en alldeles särskild tyngd. Vi har en kommittémotion av Gunnel Jonäng m.fl., där 14 yrkanden gäller frågor om mänskliga rättigheter. Vidare har vi en motion av Karin Söder m.fl., där särskilt frågan om barns rättigheter aktualiseras. I de här motionerna behandlas, enligt vår åsikt, viktiga ämnesområden. Vi kräver en förstärkning av resurserna till FN för FN:s uppföljningsarbete på området mänskliga rättigheter. Enligt vår åsikt är det riktigt att arbeta för att man skall få en särskild FN-kommissarie på det här området, liksom för större ekonomiska resurser för FN. Vi tar också upp frågan om dödsstraffet, där arbetet oförtrutet måste gå vidare. Det är, enligt vår åsikt, allvarligt att länder som betraktar sig själva som demokratier — och som vi i vissa fall kanske har anledning att betrakta som föregångsländer på demokratins område — fortfarande har kvar dödsstraffet och tillämpar det. Vidare tar vi upp de handikappades rättigheter. De handikappade är en grupp som ofta blir särskilt illa utsatt när mänskliga rättigheter åsidosätts. Men gruppen uppmärksammas inte alltid särskilt mycket.

Naturligtvis finns det särskild anledning att uppmärksamma de avsnitt där barn i krig och barnsoldater behandlas. Här talar mycket för att FN-konventionen inte blir tillfredsställande från svensk synpunkt. Vi har anledning att fortsätta att driva dessa frågor ändå. Herr talman! Över lag har utskottet behandlat våra motioner välvilligt, och vi tycker att våra önskemål i de flesta fall har blivit väl tillgodosedda vid utskottets behandling av våra yrkanden. Det finns dess värre ett par undantag. Vi har lagt fram ett par konkreta förslag, som utskottet inte har velat ställa sig bakom. Det gäller vårt förslag om ett särskilt FN-universitet för mänskliga rättigheter. Vi tycker att detta är en så viktig del av FN:s och världssamfundets uppgifter att det borde finnas anledning att satsa på ett särskilt FN-universitet på det här området. Vidare har vi föreslagit ett nordiskt institut för barnens rättigheter. Inget av dessa förslag har dess värre fått utskottets stöd, varför vi har reservationer på dessa punkter. Jag yrkar bifall till våra reservationer och i övrigt bifall till utskottets förslag.

Herr talman!

Det är svårt att gradera brott mot de mänskliga rättigheterna, men jag måste säga att de gigantiska brott som begås mot barnen, hela världens framtid, är något av det mest fasansfulla och plågsamma som vi ställs inför. Det gäller inte minst de bestialiska sexhandlarna och det enormt utbredda barnarbetet, inte bara i Asien, Afrika och Latinamerika utan också i Europa. Turkiet och Italien bör särskilt nämnas. Det handlar inte om barn som hjälper till i ett litet familjeföretag, utan det handlar om barn som sliter i gruvor, textilfabriker och i industrier med en arbetsmiljö som ganska fort förgiftar barnen. Det handlar om barn som är utslitna när de kommer upp i tonåren. Det handlar om barn som används i krig. Det är mycket värdefullt att en konvention som reglerar barns rättigheter snart blir klar. Sverige och en rad organisationer som Rädda barnen och Röda korset har här spelat en mycket betydelsefull roll. Men konventioner är en sak — att sedan skapa ordentliga kontrollinstrument för att se till att konventionerna följs är en annan, svår men nödvändig uppgift. En viktig del av de mänskliga rättigheterna är ekonomisk frihet. När vi talar om mänskliga rättigheter kan vi inte undgå att tala om imperialismen, som grovt förbryter sig mot de mänskliga rättigheterna. De transnationella företagens grova exploatering av fattiga länders folk och naturresurser är sådana exempel. Brasiliens och Costa Ricas skogar skövlas för att ge plats åt biffkor som skall förse McDonald's och andra hamburgerkedjor med bra och billigt kött. Detta sker till priset av gigantiska miljöförstöringar och berövandet av de fattiga böndernas möjligheter till försörjning. Svenska och andra multinationella företags utnyttjande av fattiga länders folk till svältlöner är andra exempel som inte är i överensstämmelse med mänskliga frioch rättigheter. Etablering av miljöfarlig industri från den rika världen till de fattiga länderna är andra exempel och visar på den hänsynslöshet som de s.k. fria marknadskrafterna ger prov på. FN:s tredje utskott diskuterade i november mänskliga rättigheter. Sveriges representant, ambassadör Jan Romare, påpekade i det svenska anförandet att alltför få länder granskas av FN för sina brott mot de mänskliga rättigheterna. Han menade att detta måste det bli en ändring på. Han sade vidare att FN:s regler för de mänskliga rättigheterna numera var praktiskt heltäckande, men många länder tog inte reglerna på allvar. Ett förfärande antal grova brott mot mänskliga rättigheter förekommer i många av världens länder. Jan Romare tog upp ett antal länder där mänskliga rättigheter kränks. Beträffande Afghanistan, Chile, El Salvador och Iran finns särskilda FN-rapporter. Detsamma gäller Sydafrika och de av Israel ockuperade områdena. Vidare nämndes Rumänien, Turkiet, Irak, Somalia, Burma, Colombia, Burundi, Paraguay, Guatemala och Haiti. Jag skall kommentera en del av dessa länder. Jag vill börja med Iran. Därifrån kommer nu alarmerande rapporter om massavrättningar av politiska fångar. Amnesty har lämnat sådana rapporter. Terrorn och avrättningarna riktas mot alla tänkbara motståndare till den blodiga regimen i Iran.

Folket säger att de skall avrättas utan undantag.” Denna fredagsbön från en av ayatollorna i Iran var tydligen startsignalen till de massavrättningar som nu pågår. Det är bra att Sverige tagit upp detta i FN. Jag hoppas också att den svenska regeringens representanter, som ofta gör besök i Iran, skarpt fördömer detta vid sina besök i Teheran. Herr talman! Ett avsnitt i betänkandet gäller Rumänien. Låt mig här deklarera att det är helt oacceptabelt att genomföra det gigantiska moderniseringsprogram för den rumänska landsbygden som har beslutats.

Nu finns det hopp om att regeringen i Rumänien har tagit intryck av den massiva opinionens fördömanden och är beredd att ompröva sina planer för landsbygden. Det är bra, men det betyder också att denna opinion måste fortsätta att bevaka vad som kommer att ske i Rumänien. Glasnost och perestrojka är begrepp som nu används runt om i världen, inte bara i Sovjetunionen. Vpk ser mycket positivt på den utveckling som nu äger rum i Sovjetunionen. Vi tror också — i motsats till vissa andra — att denna process kommer att fortsätta. Det är naturligtvis ett svårt arbete som måste utföras för att få till stånd den nödvändiga demokratiseringen och inskärpa respekt för de mänskliga rättigheterna. Detta ligger i socialismens intresse, och det är också viktigt för hela den progressiva mänskligheten. Ibland får man intrycket att många politiker, inte minst här hemma och kanske i första hand på högerkanten, är rädda för att perestrojka och glasnost skalllyckas. Varför är de det? Jo, de har ju under årtionden försökt bevisa att socialismen är förtryck och ett odemokratiskt samhällssystem. Visst har de lyckats rätt väl med denna propaganda — tack vare att olika länder under årtionden har förvanskat socialismens principer. Herr talman! Under några dagar har jag vistats i Turkiet. Jag kom hem i måndags kväll. Min uppgift var att följa de pågående rättegångarna mot människor som är anklagade för att vara medlemmar i det kommunistiska partiet. I Turkiet är det nämligen fortfarande ett brott att vara medlem i ett kommunistiskt parti. För ungefär ett år sedan återvände till Turkiet två ledare för det turkiska kommunistiska partiet. De häktades omedelbart, torterades och sitter fortfarande häktade. Deras enda brott är att de är medlemmar i det turkiska kommunistpartiet. Ett stort antal andra anklagas också för detta medlemskap och har även utsatts för grov tortyr. En advokat som tidigare försvarat de två partiledarna har häktats och anklagas nu för att han yttrat i rätten att ”kampen för demokrati skall fortsätta”. Tusentals f.d. medlemmar i det turkiska kommunistpartiet sitter inspärrade enbart för sin politiska åsikts skull. Tortyren används som medel för att tvinga fram uppgifter om andra människor — framtvingade bekännelser som sedan används i domstolarna som bevismaterial. Tusentals turkiska medborgare i Turkiet förnekas pass. Tusentals turkiska medborgare utanför Turkiet förnekas inresa till sitt hemland. Många har berövats sitt medborgarskap. I utskottets skrivning om Rumänien beskrivs moderniseringen av Rumänien som ”brutal” och som ett ”allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna”. Jag instämmer i den skrivningen. När utskottet skall uttala sig om tortyren i Turkiet nöjer man sig dock med att beklaga detta. När turkiska medborgare inte tillåts återvända hem och när turkiska medborgare i Turkiet inte får pass, är detta enligt utskottet beklagligt. Enligt min mening, herr talman, kan man inte säga någonting annat än att detta är brutalt och helt oacceptabelt. Dessutom är det fråga om grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Detta borde utskottet ha slagit fast. I Turkiet finns det presslagar som innebär att journalister som skriver om det turkiska kommunistpartiet på ett positivt sätt eller om socialismen häktas och riskerar långvariga fängelsestraff. Det finns journalister i Turkiet som har trotsat detta gång på gång och som nu har ådömts fängelsestraff på sammanlagt 700 år. Det är många allvarliga brott som den turkiska regimen fortfarande begår mot de mänskliga rättigheterna. Visst kan jag eller Lena Hjelm-Wallén gå in i en bokhandel i Ankara och köpa marxistisk litteratur eller en bok som handlar om kurderna samt deras språk och kultur. Men om polisen gör husrannsakan hemma hos mig eller Lena Hjelm-Wallén och finner dessa böcker, häktas vi och döms i värsta fall till ett långvarigt fängelsestraff. Att organisera sig fackligt i en fri och oberoende fackförening är fortfarande förbjudet i Turkiet. DISK, en motsvarighet till svenska LO, är förbjuden, och massrättegångar pågår mot dess ledare. Många sitter häktade och har torterats på polisstationerna. På lördag den 10 december, de mänskliga rättigheternas dag, åker tre personer som har varit fackliga ledare för DISK och som befunnit sig i Sverige tillbaka till sitt hemland. Redan nu har den turkiska regimen nekat dem inresa till Turkiet. Representanter för fem av riksdagens partier har gemensamt tillställt den turkiske premiärministern ett telegram, där vi kräver att dessa tre fackliga ledare måste garanteras fulla rättigheter vid återvändandet den 10 december och att de inte skall åtalas eller berövas sin frihet. Det skulle vara värdefullt om den svenska regeringen gjorde ett liknande uttalande, om man nu inte redan har gjort det. Jag vet inte hur det förhåller sig i det avseendet. Herr talman! Jag skall inte förneka att vissa framsteg har gjorts i Turkiet när det gäller de mänskliga rättigheterna.

I turkiska Kurdistan och dess ökända fängelse Diabakir råder omänskliga förhållanden. Där plågas kurder av turkisk säkerhetspolis. Deras brott är att de utkräver sin rätt att få tala sitt språk och att få utöva sin kultur. Denna rätt finns mycket klart uttryckt i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna. Det är positivt att ett enigt utskott slår fast sin solidaritet med det kurdiska folket och att Sverige i olika sammanhang också i fortsättningen skall agera för detta folks rätt till människovärde. Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag överskrider taletiden litet grand. Men jag är inte så ofta uppe i talarstolen. Till sist vill jag säga att det skulle vara klädsamt om den svenska regeringen samtidigt, med tanke på kurderna, upphäver den s.k. kommunarresten beträffande ett antal kurder här hemma. En sådan administrativ åtgärd är ingenting annat än politisk förföljelse mot en grupp människor. Det är inte särskilt svårt att förstå hur den turkiska regeringen använder denna svenska åtgärd. Jag tycker alltså att det skulle vara hedrande, inte minst med tanke på att Sverige nu skall ta säte i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna, att man får bort denna fläck när det gäller Sverige, dvs. att kommunarresten avskaffas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3 i betänkandet.

Herr talman! Nu, när 40 år har gått sedan FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna antogs, kan man konstatera att vi nog alla är överens om ett par saker. Det är ett mycket viktigt och omfattande arbete som har lagts ned på detta, både inom ramen för FN:s verksamhetsområde och av ideella krafter världen över. Ändå återstår väldigt mycket att göra. Även jag vill beröra förhållandena i några länder, utan att därmed förringa problemen på andra håll. Margaretha af Ugglas och Bertil Måbrink har redan tagit upp förhållandena i Rumänien. Men även jag vill ta upp den saken. Vi vet vad som håller på att hända. Vi kan inte acceptera de tvångsförflyttningar och förnekanden av stora gruppers kultur, liv och livsvillkor som pågår. Jag skall fatta mig ganska kort. Konkret ber jag regeringen överväga en handelsbojkott i det här fallet. Jag vet att det inte är biståndsministerns uppgift, men jag vill gärna framföra detta. Det gäller t.ex. att Sverige upphör, åtminstone under en tid, med att köpa livsmedel och vin från Rumänien. Folket i Rumänien svälter, och de behöver så väl sin egen mat. Denna handling, som normalt påverkar regimer, skulle förhoppningsvis kunna få denna regim att ändra sina planer och överväga det som nu görs. Jag vill även ta upp palestiniernas situation. Det är lika lång tid som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna nu har gällt som palestinierna har levt landsflyktiga i sitt eget land, dvs. 40 år. Även detta hör hemma under dagens tema. Det pågår ett uppror på Västbanken. Samtidigt har nyligen den fria staten Palestina utropats. Miljöpartiet har begärt att regeringen skall pröva möjligheten för Sverige att erkänna den nya staten. Jag vill också ta upp situationen för ett par hundratusen flyktingar från Västsahara som lever i tältläger i Algeriet. Deras land är ockuperat av Marocko. De förbereder så gott de kan i dessa tältstäder ett liv i demokrati och frihet, men hur länge skall detta dröja? De har begärt en folkomröstning under FN:s överinseende, där folket självt skall få deklarera vilken regim de vill ha i Västsahara. De måste snart få återvända till sitt land. När det gäller Turkiet och kurderna är jag glad för det Bertil Måbrink sade, och jag instämmer helhjärtat i det. Det gäller t.ex. kommunarrest för kurder i Sverige. Dessa människor måste ställas inför rätta eller helt enkelt bli fria att förflytta sig. I Turkiet pågår det för närvarande en hungerstrejk bland politiska fångar i turkiska fängelser, och även här gäller det kurder. De är nu så desperata, att om några inte redan har dött genom denna hungerstrejk kommer det kanske inte att dröja så länge innan de gör det. De ser inga andra möjligheter att påverka och få sin situation förbättrad. Vad de begär är bl.a. att få sitta i enrum med sina advokater och att deras anhöriga skall ha rätt att protestera när familjemedlemmar blir fängslade för sina politiska åsikters skull utan att själva bli satta i fängelse. Utrikesministern har på en fråga i kammaren förra veckan uppmärksammat detta och har lovat att på något sätt försöka uttala synpunkter från svensk sida till den turkiska regimen. Jag hoppas att han blir framgångsrik. Jag vill vidare ta upp förhållandena i Östra Timor. Just i dag, den 7 december, är årsdagen då Indonesien för 13 år sedan invaderade Östtimor. Enligt Amnesty International har 200 000 människor, dvs. en tredjedel av ursprungsbefolkningen, dött till följd av den indonesiska ockupationen. Sveriges stöd till militärdiktaturen i Indonesien är mycket uppseendeväckande. Sverige exporterar vapen till Indonesien. Sverige avstod från att rösta för Östtimors rätt till självbestämmande i FN:s generalförsamling. Sverige har också lämnat 20 miljoner i tekniskt bistånd till militärdiktaturen i Indonesien. Miljöpartiet har därför ställt en fråga till utrikesministern, om regeringen vill arbeta för att avbryta vapenexporten och det tekniska biståndet till militärdiktaturen och verka för Östra Timors rätt till självbestämmande. Vi har blivit lovade svar i nästa vecka av Anita Gradin, och det ser vi fram mot. Det här är länder och förhållanden som inte är direkt unika men som ändå är värda uppmärksamhet och handling. Herr talman! När det gäller betänkandet ställer vi oss i miljöpartiet bakom reservation nr 2 av Pär Granstedt och Ingbritt Irhammar om inrättandet av ett nordiskt institut för barns rättigheter, utveckling och miljö. Även vi här i Norden har anledning att vara självkritiska och se till att vi kraftigt förbättrar barnens rättsskydd, livsmiljö och livsvillkor. Vi får ständigt bevis på hur barn far illa också i de nordiska länderna, inte minst genom övergrepp från vuxna. I en bilaga till utskottets betänkande finns FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i sin helhet. Det kan finnas anledning för oss litet till mans att se närmare på dem artikel för artikel just i dag. Jag vill i detta sammanhang ta tillfället i akt att uttrycka min uppskattning av allt arbete som många människor lägger ned på att kämpa för andras rätt till överlevnad och frihet från hot mot sina liv och sin hälsa. Jag instämmer i vad talmannen, biståndsministern och andra har sagt om detta tidigare i dag. Utan att förringa någon vill jag nämna framför allt två av de organisationer som enligt min mening bör erkännas och ges stor respekt i detta arbete. Det är Amnesty International, som länge har kämpat för att få bort dödsstraffet i hela världen och gör mycket av den kontroll och uppföljning av FN:s överenskommelser som FN:s medlemsstater själva inte mäktar med eller har möjlighet att prioritera. Amnesty röner också stor respekt på många håll, inkl. det nationella planet. Greenpeace har kanske ännu inte uppnått åldern eller av andra skäl nått den respekt som Amnesty har gjort, men respekten för Greenpeaces arbete ökar successivt. Denna organisation har något av en annan inriktning i sin verksamhet än Amnesty har.

Den gruvbrytning som pågår där hotar människors, främst indianers, liv, hälsa, överlevnadsmöjligheter och försörjningsförmåga. Barnen får leukemi, fisken dör, hela omgivningen blir förgiftad och människor fördrivs från sina landytor där de har levt i generationer. Om människor utsätts för gifter i sin miljö hotas just den levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa osv., vilket är just vad som tas upp i artikel 25. I samma artikel, mom. 2, står att läsa: ”Mödrar och barn äro berättigade till särskild omvårdnad och hjälp.” Därför måste vi alltså särskilt ställa upp för dem. Återigen stöd till reservation 2 som är fogad till betänkandet. Till artikel 25 vill jag också knyta miljöpartiets syn på handelsoch biståndspolitiken. Vi i miljöpartiet kräver att Sverige skall vara pådrivande för att få till stånd en solidarisk handel som — utan krav från oss på att göra företagsekonomiska vinster — uppmuntrar till att successivt stärka uländernas självtillit och möjlighet att tillgodose sociala behov, hälsovård och utbildning. Detta skall åstadkommas genom en ny ekonomisk världsordning och en koppling till vår biståndspolitik, så att nettoöverskottet av resursflödet mellan oss och u-länderna går till dem, och inte till i-världen. Det gäller då också att inte exportera miljöförstöring och social exploatering av t.ex. kvinnor och barn. I den mån detta krav inte anses täckas av de bilaterala avtal eller internationella avtal vi i dag har, måste Sverige arbeta mycket aktivt på att få det infört i avtalen. Herr talman! Vi i miljöpartiet återkommer till denna fråga när finansutskottets betänkande om medel till Världsbanken skall behandlas och även i januari under den allmänna motionstiden. Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Under debatten hittills har de olika riksdagspartierna redovisat vilken helhetssyn de har på kampen för mänskliga rättigheter. Jag avser inte att återupprepa det som sagts, utan hänvisar för min del till statsrådet Lena Hjelm-Walléns inledningsanförande. Jag kommer uteslutande att syssla med det betänkande som nu ligger på riksdagens bord. Jag vill börja med att tacka talmannen för det värdiga sätt på vilket dagens sammanträde inleddes. Det var glädjande att kammaren praktiskt taget var fullbesatt. Det markerar vilken utomordentlig betydelse som den svenska riksdagen fäster vid det arbete som bedrivs i kampen för mänskliga rättigheter. Det är också intressant att notera att den förste talaren, Margaretha af Ugglas, yrkade bifall till utskottets hemställan i sin helhet, vilket markerar någonting sensationellt: en total enighet omkring dessa viktiga frågor. När man läser betänkandet finner man att det egentligen bara är procedurfrågor som har lockat fram tre reservationer. Det handlar mycket om teknik för hur vi skall arbeta för barns rättigheter och med att utbilda människor när det gäller frågor om mänskliga rättigheter. Man kan ha olika uppfattningar om detta. Utskottet har valt en uppfattning. Man har från centerpartiets sida reserverat sig på två punkter och vpk har reserverat sig på en punkt. En del kanske tycker att betänkandet är ett ganska konstigt aktstycke, eftersom det ju inte tar upp allt som gäller mänskliga rättigheter. Jag vill erinra om att detta är ett betänkande som uteslutande bygger på ett antal motioner som väcktes under den allmänna motionstiden, och det är de däri upptagna problemen som diskuteras i betänkandet. I detta sammanhang finns det ett par mycket allvarliga frågor som jag, herr talman, särskilt vill uppehålla mig vid: förhållandena i Rumänien och Turkiet. Jag vet att man vid den turkiska ambassaden i Stockholm mycket noggrant följer vad som sägs i riksdagen under den allmänpolitiska debatten, under utrikesdebatten, när vi diskuterar Europarådet och när vi nu diskuterar dessa frågor. Det är angeläget att tala om Turkiet, eftersom Turkiet är medlem i Europarådet. Vi fäster större vikt vid Europarådets medlemsstaters handlande än vad vi gör i fråga om andra länder. Samarbetet i Europarådet är intimt, och där har man underskrivit alldeles särskilda överenskommelser, inte minst när det gäller kampen för mänskliga rättigheter. Som framgår av betänkandet har vi flera gånger uttalat att det sedan en tid tillbaka försiggår en positiv utveckling i Turkiet, vilket vi måste notera. Det val som nyligen ägt rum genomfördes på ett helt annat sätt demokratiskt än kanske någonsin tidigare. Det pågår en utveckling när det gäller pressoch yttrandefriheten. Men det kvarstår, herr talman, utomordentligt allvarliga brister i det turkiska samhällssystemet. Utan att ha diskuterat detta i utskottet, tror jag ändå att jag har hela utskottet med mig när jag nu säger att den turkiska regeringen måste tillåta de fackliga ledare — som Bertil Måbrink talade om — att oantastade återvända hem och sköta sina arbeten. Det som har pågått och som det finns risk för kan komma att hända de närmaste dagarna kan aldrig accepteras, att ifrån utlandet hemvändande fackliga ledare kommer att utsättas för misshandel, fängelsestraff, förföljelse och annat. Det är helt uteslutet att en stat som är medlem i Europarådet kan tolerera att en annan medlemsstat behandlar sina medborgare på det sättet. Jag kan försäkra att de svenska delegaterna i Europarådets rådgivande församling — jag vet att regeringsrepresentanter i ministerrådet kan försäkra detsamma — skarpt kommer att protestera och fortsätta arbetet för att utveckla de mänskliga rättigheterna i Turkiet. Hit hör också frågan om kurderna. Senare kommer Hans Göran Franck uppi talarstolen. Vi har kommit överens med ett par av riksdagspartierna om att skicka några ledamöter, bl.a. min partivän Hans Göran Franck, till Turkiet för att de skall få se hur kurderna behandlas när förhållandena är som värst, när vintern kommer och det blir kallt i de tält som kurderna har placeratsi. Den turkiska regeringen har gjort ett stort nummer av att man har tagit emot 100 000 kurdiska flyktingar från Irak, kanske flera. Men osäkerheten om hur de kommer att klara sig är stor, eftersom de inkvarterats i tält där de t.o.m. kan frysa ihjäl när vintern kommer. Därför vill jag markera att vi från riksdagens sida avser att utomordentligt noggrant följa denna utveckling, och sålunda är vi beredda att skicka ner ledamöter av det svenska parlamentet för att de skall försöka skaffa sig en bild av hur kurderna behandlas. Det är också en: uppmaning till den turkiska regeringen att uppfylla rimliga åtaganden och att behandla de kurdiska flyktingarna på ett människovärdigt sätt. Herr talman! En annan fråga som varit uppe är frågan om Rumänien. Det föreligger nu ett förslag till ett uttalande från Europarådet när det gäller Rumänien som är utomordentligt skarpt. Rumänien är inte medlem av Europarådet, men för ett år sedan anlände en rumänsk delegation till Strasbourg och man uttalade sig för ett samarbete när det gäller information, tekniskt kunskapsutbyte m.m. Det var ett initiativ från denna östeuropeiska stat till ett samarbete med demokratierna i Västeuropa. De rumänska delegaterna togs emot med stor öppenhet, och från Västeuropas sida uttalades intresse av att samverka med Rumänien. Det som nu har hänt medför att detta samarbete totalt kommer att avbrytas, om inte en ändring sker. Den deklaration som Europarådet kommer att göra på denna punkt är utomordentligt skarp, eftersom det som vi vet hittills har hänt i Rumänien — och som Bertil Måbrink mycket riktigt beskrev — är så allvarliga brott mot mänskliga rättigheter att Europarådets parlamentarikerförsamling inte under några omständigheter kan tolerera dessa. Det finns naturligtvis också anledning att instämma i uppmaningen till den svenska regeringen att på olika sätt uttala sig om hur man man bedömer utvecklingen i Rumänien. Däremot är det så — jag vänder mig till miljöpartiets representant — att det är riksdagen som har att besluta om en handelsblockad. Det är en långtgående åtgärd som regeringen knappast ensidigt kan besluta om. Dit har vi ännu ej kommit, och vi hoppas att det inte heller skall bli nödvändigt. Vi hoppas i stället att man i Rumänien skall ändra sin politik. Pär Granstedt talade om de reservationer som tar upp krav på ett FN-universitet för mänskliga rättigheter, utbildning och forskning samt ett nordiskt barninstitut. Det är klart att utskottsmajoriteten inte skriver bort idén som sådan, men FN har för närvarande icke några ekonomiska resurser att upprätta ytterligare ett universitet än det som redan finns. Därför hänvisar vi till utbildning på annat sätt i dessa viktiga frågor. När det gäller ett nordiskt institut för barns rättigheter, så har vi inte ansett det tillräckligt motiverat att upprätta ett sådant, men vi ser idén som intressant. Vi säger också att det kanske är rimligare om man försöker medverka till att ett institut för barns rättigheter upprättas på andra håll i världen, där barnens situation är mycket sämre och mera utsatt än den är hos oss. Herr talman! Jag vill instämma i Margaretha af Ugglas yrkande om bifall till hemställan i utskottets betänkande. Vi i den svenska riksdagen kommer naturligtvis allt framgent att utomordentligt noga följa utvecklingen på dessa utomordentligt viktiga områden i alla de länder vi har kontakter med. Det handlar om ödesfrågor för människor över hela världen, om mänsklighetens framtid, det handlar om att vi efter måttet av våra resurser skall hjälpa de fattiga, de nödlidande, dem som utsätts för förföljelse och dem som på olika sätt får sitt naturliga mänskliga värde kränkt. Herr talman! Riksdagens utrikesutskott kommer att fortsätta sitt intensiva arbete på detta område.

Herr talman! Jag har begärt ordet för att svara på några frågor som jag har fått under den första diskussionsrundan mellan riksdagens alla partier. Även om Margaretha af Ugglas gör allt vad hon kan för att nedvärdera vad den svenska regeringen gör vad gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, är jag övertygad om att de flesta inser att Sverige är mycket aktivt i alla tänkbara sammanhang i arbetet att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna. Debatten här i dag har också mycket klart visat att detta sker under stor enighet i den svenska riksdgen. Margaretha af Ugglas sade att det måste vara möjligt att inom biståndspolitikens ram göra insatser för mänskliga rättigheter, och det är alldeles självklart. Det uppehöll jag mig också vid ganska länge i mitt inledningsanförande. Detta gäller i dialogen, dvs. de samtal som kontinuerligt pågår på alla nivåer mellan företrädare för Sverige och de länder vi samarbetar med. Jag kan garantera Margaretha af Ugglas att det är långt ifrån tyst om mänskliga rättigheter och demokrati när vi möts i dessa samtal. Det är tvärtom livliga diskussioner om konkreta frågor vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati. Vi försöker få dessa samtal att leda till konstruktiv handling. Detta gäller också Etiopien, som Margaretha af Ugglas särskilt frågade om. Här försöker vi självfallet också finna konstruktiva lösningar för att få slut på det krig som under så lång tid plågat människorna i Etiopien och Eritrea. Förutom den kontinuerliga och långsiktiga dialogen sker en mängd insatser inom biståndsområdet som skall stärka respekten för mänskliga rättigheter och demokrati. Det gäller allt vad vi gör för förtryckets offer och i form av stöd till dem som verkar för mänskliga rättigheter och demokrati. Det gäller insatser för bättre rättssäkerhet, utbildningsinsatser av allehanda slag osv. Det gäller också sättet att förmedla bistånd. Vi understryker från svensk sida mycket kraftigt det folkliga deltagandet, alltså en process där man får lära sig hantera demokrati och eget deltagande. I detta sammanhang, det vet Margaretha af Ugglas, fäster vi mycket stor vikt vid enskilda organisationer, folkrörelser och kyrkor. Det anslag som går via organisationerna har ökat kraftigt under senare år. En femtedel av den biståndsbudget som SIDA hanterar i dag går till enskilda organisationer, och jag förutser att dessa anslag kommer att fortsätta att öka. Detta är ett uttryck för ett stort förtroende för och en stor tillit till vad folkrörelserna gör, inte minst på området mänskliga rättigheter. Karl Göran Biörsmark uppehöll sig särskilt vid flyktingfrågor, och jag vill gärna säga att regeringen delar hans oro över den västliga världens restriktiva flyktingpolitik. Vi gör vad vi kan för att internationellt motarbeta sådana tendenser. Vi agerar framför allt inom UNHCR för att stödja dels dess biståndsverksamhet, dels dess strävan att främja en generös flyktingpolitik också i Västeuropa. Bertil Måbrink talade mycket om Turkiet. Utöver att instämma i vad Stig Alemyr sade om Turkiet vill jag bara nämna att den svenska delegaten i FN så sent som den 23 november höll ett tal, som innehöll ett tydligt och uppmärksammat avsnitt om Turkiet och om den besvärande situationen vad gäller mänskliga rättigheter där. I detta tal togs också Rumänien upp. Den svenska regeringen kommer att fortsätta att mycket aktivt uppmärksamma läget för mänskliga rättigheter i Rumänien, det land som så många talare här har tagit upp till diskussion.
Herr talman! Nej, fru statsråd, jag tillbakavisar alldeles bestämt att jag skulle försöka nedvärdera regeringens insatser. I så fall hade vi inte kunnat skriva ett enigt betänkande i utrikesutskottet i fråga om mänskliga frioch rättigheter. Om det är något jag gör så uppmuntrar jag till nya och kraftigare tag, till fasthet och konsekvens, till att vi skall tala i samma tonläge när det gäller fjärran länder och när det gäller länder som ligger närmare våra egna kuster. Däremot är det riktigt att jag är kritisk till vissa inslag i den svenska biståndspolitiken. Jag är kritisk till det sätt på vilket den svenska biståndspolitiken har förts, men jag tror inte att det är rätt tidpunkt att i dag dra upp en stor debatt om detta. Jag vill dock gärna illustrera det dilemma jag avser när jag riktar min kritik. När det gäller Sydafrika och Chile stöder den svenska regeringen och de svenska enskilda organisationerna på ett föredömligt sätt de krafter som arbetar mot förtrycket. När det gäller en del andra programländer, där det också förekommer övergrepp och där regeringen själv utövar förtryck, är det i stället fråga om att ge 200, 300, 400, 500 milj.kr. i programstöd till de regeringar som utövar förtrycket. Detta är ett dilemma i svensk biståndspolitik, Lena Hjelm-Wallén!
Herr talman! Också jag vill tacka talmannen för de fina arrangemang som denna dag började med. Det bådar gott för det framtida arbetet i kammaren. Jag vill också tacka utskottets ordförande Stig Alemyr för den markering han gjorde när det gäller de fackliga ledarna och deras återvändande till Turkiet.

I måndags hade jag ett långt samtal med en av regeringens representanter, en man i justitiedepartementet i Ankara. Det gällde de 2 000 hungerstrejkande fångarna. I detta fall har regimen tvingats ge efter, och enligt vad jag förstår är strejken slut. Myndigheterna har tvingats tillgodose vissa elementära behov som gäller för människor i fängelse. Den Europakonvention som Turkiet har ratificerat när det gäller tortyr och andra viktiga titlar träder i kraft i februari nästa år. Det råder inga tvivel om att myndigheterna har en ambition att försöka leva upp till konventionens bestämmelser. Det återstår naturligtvis att se, men jag tror inte man skall förneka detta faktum. Kontrollen måste naturligtvis ske fr.o.m. februari nästa år, och såvitt jag förstår kan den när det gäller Europakonventionen vara ganska effektiv. Varje land har ju rätt att omedelbart, om man får en rapport om förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna, gå in och göra en kontroll. Sverige kan exempelvis göra det genom vår ambassad och våra diplomater i Turkiet. Jag måste också säga att den svenska ambassaden i Ankara gärna är behjälplig vid ett besök i Turkiet, och det är jag mycket tacksam för.

Fru talman! Jag vill gärna instämma i Lena Hjelm-Walléns uttalande att det görs ett bra, intensivt och riktigt internationellt arbete från den svenska regeringens sida. Som har framkommit tycker vi kanske ändå att mycket återstår att göra när det gäller handeln. Det är inte lätt att göra något, men även där måste vi kanske vara litet mer offensiva, som miljöpartiet ser det. Jag vill passa på att tacka Stig Alemyr för sakupplysningen rörande vem som bestämmer om eventuella handelsblockader. Jag kan uttrycka mig så, att vi inom miljöpartiet skulle välkomna ett förslag från regeringen om en köpbojkott av livsmedel och/eller vin från Rumänien för att trycka på.
Fru talman! O.K. Vi kan kanske också här i riksdagen samarbeta för att ytterligare hjälpa till att förbättra situationen för de utsatta grupperna i Rumänien, samtidigt som regeringen arbetar inom sin sfär.
Fru talman! Biståndsminister Lena Hjelm-Wallén reagerade på det jag sade angående flyktingar i Västeuropa, och jag är tacksam för svaret. Lena Hjelm-Wallén framhöll att arbetet sker genom UNHCR, och det är rätt kanal. Min fråga är om biståndsministern också är villig att ge ytterligare medel till UNHCR för bedrivande av denna verksamhet, som är så viktig. Det är betydelsefullt att Europa här finns med i bilden mer aktivt än vad som förekommer i dag. Vi har ett ansvar gentemot u-länderna, som jag sade i mitt anförande, där vi får bära en stor börda. Jag skulle i detta sammanhang vilja säga några ord till biståndsministern om den situation som jag berörde och som gäller t.ex. flyktingläger i södra Afrika. Dessa flyktingläger fylls ju på, i stor utsträckning beroende på det krig som förs i Mogambique. En utväg vore att man vid de förhandlingar som sker, när Sveriges stora bistånd ges till Mogambique, också beaktar möjligheten att försöka få till stånd ett samtal mellan Mogambiques regering och Renamogerillan, så att man på den vägen kan stävja vad som sker och bidra till att flyktinglägren inte fylls på ytterligare.
Fru talman! Statsrådet Hjelm-Wallén och andra har ju under debatten betonat värdet av den starka uppslutningen bakom den svenska politiken när det gäller mänskliga rättigheter. Jag vill gärna unerstryka detta — jag tycker det är värdefullt att vi har en väl förankrad politik härvidlag. Samtidigt skall det inte hindra oss från att föra en debatt om enskildheterna, och jag vill framhålla betydelsen av att Sverige är lika frispråkigt och lika skarpt när mänskliga rättigheter förtrampas oavsett i vilket land detta sker. Det är riktigt, som Margaretha af Ugglas påpekade, att vi har ett alldeles särskilt ansvar då mänskliga rättigheter förtrycks i länder som får ett omfattande svenskt bistånd. Jag tycker att den debatt som förts här tidigare om t.ex. Etiopien är en bra illustration av det här problemet. Speciellt betydelsefullt nu är också vad vi kan göra för att förstärka maskineriet för uppföljning av de mänskliga rättigheterna. Vi säger i betänkandet, och det framhålls i andra sammanhang, att beträffande själva normgivningen har vi redan kommit mycket långt och kanske gjort det bästa som kan göras. Nu är efterlevnaden av normerna det viktiga. Vi har försökt att lämna ett par konkreta bidrag genom vårt förslag om ett FN-universitet för mänskliga rättigheter och ett särskilt institut för barnens rättigheter. Tyvärr har vi inte fått stöd för förslaget den här gången, men jag vill ändå understryka vikten av att Sverige aktivt arbetar för att stärka de institutionella resurserna för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna. Annars är det lätt hänt att de deklarationer vi gör fortsätter att vara papperstigrar, och då har vi inte nått så långt.
Fru talman! Jag tycker att en dag som denna finns det anledning att betona enigheten, och jag är precis som utskottets ordförande mycket glad för att enigheten inom utskottet är så stor i alla väsentliga frågor. Enigheten innefattar också Margaretha af Ugglas synpunkter, även om hon i sitt anförande tog upp sådant som enligt min mening innebär en nedvärdering och ett ifrågasättande av vad den svenska regeringen gör. Jag tror att då det gäller biståndet kan vi praktiskt hjälpa till på många områden beträffande mänskliga rättigheter. Vi gör det mycket bättre genom att inte bara fördöma utan också delta i konstruktiva samtal, i ett konstruktivt arbete även i länder, vilkas regimer och vilkas politik vi ogillar. Karl-Göran Biörsmark tog upp frågan om flyktingsituationen i södra Afrika och särskilt i Mogambique. Jag vill gärna säga att i det fallet är det fråga om ren överlevnad, vilket ofta kräver katastrofinsatser och där vi från svensk sida inte sällan är med och gör extrainsatser genom katastrofbistånd. Jag tror dess värre att samtal mellan Mogambiques regering och RENAMO har mycket små utsikter till framgång. Det förekommer en destabiliseringspolitik i södra Afrika, som i hög grad drivs från Sydafrikas sida. Då finns det små möjligheter för regeringen i Mogambique att hitta en motpart att diskutera med. Men alla åtgärder för att nå fram till fredliga förhållanden, så att människorna kan föra en dräglig tillvaro, är naturligtvis välkomna. Beträffande flyktingbiståndet vill jag redan nu meddela att denna anslagspost kommer att få en kraftig ökning nästa år enligt mitt förslag.
Fru talman! Jag ber om ursäkt, men jag förstår inte riktigt den här ordningen. Vi får alltså inte argumentera mot utrikesutskottets ordförande, som kommenterade våra reservationer, utan vi skall argumentera mot biståndsministern, som ju inte talade om utskottsbetänkandet.
Fru talman! Det var ju så vi gjorde. Men O.K. —- Lena Hjelm-Wallén kommenterar inte det som pågår i Iran. Jag tycker att det ändå skulle vara värdefullt att få någon kommentar. Det är nämligen så att de iranska flyktingar som befinner sig i Sverige och har anhöriga i Iran mår väldigt dåligt just nu. Det är ett faktum. Jag tror att det skulle vara bra om statsrådet Lena Hjelm-Wallén kunde göra någon kommentar till de förhållanden som råder där nere. Jag har sagt att jag är nöjd med de uttalanden och markeringar som ytterligare har gjorts här när det gäller Turkiet. Fortfarande är jag litet förvånad över att man, som man nu har gjort i utskottets betänkande, uttalar ett beklagande av en utbredd tortyr och mycket kraftiga brott mot de mänskliga rättigheterna; det har jag redovisat här i talarstolen. Detta beklagas alltså. Man får intrycket — och jag tycker att detär litet olyckligt; jag hoppas att jag har fel — att det är några små misstag som begås av den turkiska regimen eller utanför den turkiska regeringens kontroll, men så är det faktiskt inte. Jag anser emellertid att de markeringar som ytterligare har gjorts här, bl.a. av utskottets ordförande och statsrådet, är något annorlunda än detta beklagande som står i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag vill ta upp två saker som biståndsministern nämnde. Den ena gäller ökade anslag till NACR. Jag tackar för beskedet; vi ser med spänning fram emot vad det betyder i kronor och ören när budgetpropositionen läggs fram i januari. När det gäller samtal sade biståndsministern att det är viktigt och nödvändigt att konstruktiva samtal kommer till, men hon tog tillbaka litet av detta när det gällde just det jag tog upp, nämligen samtal i södra Afrika mellan Mogambiques regering och RENAMO. Jag tror att man även där helt enkelt måste försöka på alla de sätt att få samtal till stånd. Där kan vi spela en roll, eftersom vi är en stor bidragsgivare och träffar företrädarna för Mogambique. Misslyckas vi med det, återstår bara den situation som vi har i dag, och den kommer att förvärras. Kriget i södra Afrika kommer att drabba än fler i flyktinglägren, kvinnor och barn framför allt. Jag vädjar till biståndsministern att inte ge upp hoppet om konstruktiva samtal även i den här delen av södra Afrika.
Fru talman! Jag är glad över den breda enigheten om det här betänkandet, men den beror också på att det sägs saker i det. Övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Rumänien tas upp, övergreppen mot de mänskliga rättigheterna i Turkiet tas upp. I vad gäller Etiopien har riksdagen behandlat ett särskilt betänkande, och där var vi inte eniga. Jag tror att det fortsatta arbetet till förmån för de mänskliga frioch rättigheterna befordras bäst genom en frisk och fri debatt i denna kammare. Världens parlamentariker i de demokratiska länderna har ett stort ansvar för att föra denna fria och friska debatt vidare, och jag skall gärna lämna mitt bidrag till detta.
Fru talman! Det är många länder som skulle behöva nämnas. Bertil Måbrink får inte uppfatta detta att jag inte explicit nämnde Iran på det viset att vi är mindre uppmärksamma på situationen när det gäller de mänskliga rättigheterna där. Också Iran togs upp mycket tydligt i det FN-tal som hölls den 23 november. I vad gäller Mogambique menar jag att det viktigaste budskapet från svensk sida till RENAMO måste vara att det måste bli stopp på dess vidriga krigsaktiviteter och det ständiga kränkandet av de mänskliga rättigheterna från dess sida.

Fru talman! Det är naturligtvis en viktig framgång för Amnesty International att organisationen i dag blivit så flitigt citerad och fick en så framträdande plats i ceremonin i början av denna arbetsdag i riksdagen. När vi 1964 bildade Amnesty International i Sverige kanske det inte var så många som trodde att det var möjligt att organisationen skulle få en så stark utveckling. Det viktiga för Amnesty Internationals arbete för mänskliga rättigheter har i hög grad varit allsidigheten i verksamheten. Man har bekämpat kränkningar av mänskliga rättigheter var de än förekommit, och man har aldrig gjort några eftergifter åt ensidigheten, oavsett om det kommit påtryckningar från högern eller från den yttersta vänstern. Man har målmedvetet kämpat för respekten för de mänskliga rättigheterna, oavsett var dessa har kränkts. Samtidigt som man talar om den mörka bilden är det viktigt att i dag också tala om framstegen. Om vi ser till Europa har under dessa 40 år mycket väsentliga framsteg gjorts. Det har också under den tiden inträffat mycket allvarliga händelser, som har lett till förändringar. De förändringar som skett i Spanien, i Grekland och i Portugal och som nu är på full gång att ske i Östeuropa är stora framgångar. Den svartaste fläcken när det gäller Östeuropa har många nämnt i dagens debatt. Det är just Rumänien. Det är därför mycket viktigt och uppmuntrande att aktionerna nu är så pass starka när det gäller de mycket allvarliga kränkningar som sker där. Utan frivilligorganisationerna skulle dessa resultat inte ha kunnat uppnås. Det är en stor händelse att Amnesty International i sin årsrapport, som nyligen utkom, kunde redovisa att man har 700 000 medlemmar runt om i världen. Varför är det så viktigt att de mänskliga rättigheterna upprätthålls och respekteras? Ett svar som ges i inledningen av förklaringen till de mänskliga rättigheterna är detta: Därför att människorna inte skall tvingas att tillgripa uppror mot förtryck och barbari som en sista utväg.

Detta erkänns också av den internationella rätten. Jag har särskilt uppmärksammat att statsrådet har sagt att det skall ske en kraftig förstärkning av insatserna för Palestinaflyktingarna. Jag besökte i somras Västbanken, Israel och Gaza. Det finns i dag anledning att ge uttryck för att den internationella solidariteten med palestinierna och dess företrädare måste förstärkas genom stöd till det palestinska folkets rätt till frihet och likaberättigande i en oberoende stat. Det rör sig sålunda inte bara om humanitära insatser. Det nationella ledarskapet av den palestinska befrielse rörelsen i de ockuperade områdena spelar en stor roll i det palestinska folkets kamp. Den 9 december — alltså om ett par dagar — har det gått ett år sedan intifadan startades. Det råder inget tvivel om att ett så enat folk som det palestinska aldrig kan besegras. Det är en uppslutning bakom det nationella ledarskapet i de här områdena som är enastående. De israeliska ockupanterna har knappast uppnått någonting annat med sina förtryckaroch terrormetoder än att de sammansvetsat palestinierna och ytterligare förstärkt deras kamp mot ockupationen och för självbestämmande och rättvisa. Det är också deras krav som har tillgodosetts när den palestinska staten har proklamerats. Jag är mycket till freds med det stöd som de turkiska flyktingarna Ekrem Aydin, Nurettin Bediz och Nurettin Yalcin har fått här i dag när man uttrycker sin sympati för deras beslut att återvända till Turkiet. Det är inte bara fråga om sympati, utan det är deras ovillkorliga rätt att nu inte bara få återvända utan också kunna verka fritt i sitt land som företrädare för den fackliga organisationen DISK. Om det läggs hinder i vägen för dem i deras syften är det ett ytterligare belägg för de allvarliga kränkningar som den turkiska regimen begår. Den 10 december, dvs. på de mänskliga rättigheternas dag, återvänder de. Jag utgår ifrån att statsrådet noggrant har studerat Amnestys rapport om tortyr i Turkiet. Det är en mycket ingående skildring som finns där. Bl.a. 17 dödsfall efter tortyr rapporterades under 1987. 700 människor är inblandade i en politisk rättegång. Flera politiska rättegångar pågår. Den fråga som inställer sig nu är frågan om vårt ansvar. Att vi har ett politiskt och moraliskt ansvar är vi helt klara över, men vi har ett ansvar därutöver, och det gäller att Europarådets stadgar och Europakonventionen ålägger oss en förpliktelse att tillse att konventionen om de mänskliga rättigheterna upprätthålls inom hela Europa. Frågan är: Vad kan regeringen nu ytterligare göra konkret för att kunna få en förändring på dessa förhållanden? Jag vill i första hand uttala att det är särskilt viktigt att denna fråga tas upp vid ministerkommitténs nästa möte i Europarådet. Till slut, fru talman, vill jag gärna instämma i vad statsrådet Hjelm-Wallén sade om Cambodja. Jag vill också erinra om, vilket inte ingick i statsrådets anförande, att den 9 december 1948 antogs ett folkrättsdokument av utomordentlig betydelse, konventionen den 9 december 1948 om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord. Det är mycket viktigt att erinra om att folkmord är ett av de allvarligaste brott som kan begås. Dess värre finns det i dag inte någon internationell straffdomstol för att beivra folkmord. Närnbergdomstolen fungerar inte längre. En del länder har heller inte infört nationell lagstiftning som gör att man kan beivra folkmord så som det är uttryckt i konventionen. Det finns anledning att fundera över hur man skulle kunna utveckla möjligheterna till att internationellt beivra folkmord.

Fru talman! De mänskliga rättigheterna är viktiga i en civiliserad värld. Vi måste tillsammans värna om dem och se till att så många som möjligt i världssamfundet kan få del av dem. De traditionella mänskliga rättigheterna definieras i en FN-stadga. Det är dags att vidga begreppet de mänskliga rättigheterna i en värld som är självdestruktiv. Vi ser runt omkring oss en accelererande miljöförstöring, som beror på de levnadssätt som vi har valt i den industrialiserade världen och den spridning av industriell teknik som nu sker. Nära inpå oss har vi i år upplevt en ekologisk katastrof, och vi kan förvänta oss fler inom några år. Samtidigt pågår smygande ekologiska katastrofer i vårt land: skogarnas förfall, den ständigt ökande försurningen och det förgiftade vattnet i många trakter. Vi vet att det står mycket illa till i stora | delar av Europa oavsett ekonomiskt system. Vi finner motsvarande typer av miljöförstöring runt om i världen, och miljöförstöringen ökar hela tiden. Vi får dagligen rapporter om allvarliga försämringar och ytterst få som tyder på att vi har kommit in i en fas där vi ger natur och miljö en chans. Att kunna andas frisk luft, få rent vatten och kunna äta oförgiftad mat måste ändå rimligen betraktas som grundläggande mänskliga rättigheter. Med den livsstil som vi har valt förbrukar vi nu i rask takt vår egen och kommande generationers framtid. Vi bryter mot grundläggande sunda mänskliga överlevnadsprinciper. Vi måste garantera oss själva och våra efterkommande rätten till dessa grundläggande mänskliga rättigheter och samtidigt aktivt bidra till att också andra länder och folk ges dessa möjligheter. Det känns därför sorgligt att de kapitalbelopp som Sverige vill ge till utveckling i u-länder genom Världsbanken och Nordiska utvecklingsfonden inte kan villkoras, så att de verksamt kan bidra till att gynna grundläggande mänskliga behov i dessa länder. Det känns sorgligt att vi i Sverige, som ändå har en lång och fin tradition när det gäller försök till solidaritet, inte genom beslut i Sveriges riksdag kan få en ny medveten inriktning på framtidsarbetet i u-länderna via Världsbanken och den kommande Nordiska utvecklingsfonden. Vi nöjer oss med vaga skrivningar om behovet av miljöhänsyn vid investeringar. På samma sätt är det märkligt och sorgligt att vi med hänvisning till GATT-avtal inte kan medverka till att förgiftning av livsmedel och arbetare kan hejdas. För en tid sedan hade vi långa diskussioner om de krav som vi skulle ställa på importerade äpplen och päron. Den diskussionen måste vidgas till att omfatta alla importerade livsmedel. Det finns i dag en klar folkopinion för att vi inte skall importera livsmedel, som är behandlade på ett sätt som vi inte tillåter i Sverige. I annat fall exporterar vi miljöförstöring och arbetsskador, och det måste betraktas som brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Skälet till att vi så villigt accepterar detta omänskliga beteende är att vi är oroliga för vår ekonomi, för att vi inte skall kunna uppfylla kraven på att ständigt okritiskt kunna öka vår tillväxt och för att vi skall kunna komma i kläm på grund av repressalier — vår livsstil skulle kunna hotas. I en interpellationsdebatt den 2 december sade jordbruksminister Mats Hellström att man nu var beredd att också ta upp etiska frågor inom GATT. Det är sannerligen inte en dag för tidigt. Om vi menar allvar med mänskliga rättigheter måste de etiska frågorna i samband med handel komma upp på dagordningen och drivas med kraft. Inom miljöpartiet de gröna ser vi det som en viktig uppgift att driva de här frågorna. Vi väntar oss nu snara resultat från regeringen med tanke på löftena om att etiska frågor är av betydelse också vid handelsförbindelser. Vi har faktiskt knäsatt den principen i Sverige genom bojkotten av Sydafrika. Det är bara att fortsätta. Att det är besvärligt är inget skäl för att inte driva frågorna om mänskliga rättigheter med kraft och konsekvens.

Fru talman! Drömmen om fred är lika gammal som mänskligheten, kan man förmoda. Det är en dröm som har blivit sviken gång på gång. Inte minst vårt eget århundrade har präglats av otaliga krig och allt grymmare, alltmer sofistikerade massförstörelsevapen.

Fruktansvärda krig har genomförts under århundradenas lopp, ohygglig förstörelse och oräkneligt lidande har åstadkommits, men aldrig förr har det varit så att mänsklighetens hela existens har varit hotad genom vapenutvecklingen. Så har dock skett genom att kärnvapnen har kommit in i vår tillvaro. Detta gör naturligtvis också att nedrustningsarbetet har fått en alldeles speciell betydelse och ett speciellt allvar. Under hela tiden efter andra världskriget har man i förhandling på förhandling, i segdragna överläggningar, försökt komma någon vart. En rad överenskommelser har nåtts, men några riktiga nedrustningsavtal har det varit omöjligt att åstadkomma. Ibland har det sett ljusare ut, ibland mörkare. Man har ständigt pendlat mellan hopp och fruktan. Just nu, fru talman, lever vi kanske i en tid av hopp. Vi har sett framgångar på nedrustningsområdet, framför allt genom INF-avtalet, som saknar tidigare motsvarighet. För första gången har det varit möjligt för supermakterna att komma överens om att avskaffa en hel grupp av kärnvapen. Detta är någonting som inger förtröstan, men som man naturligtvis också måste betrakta med avvaktan. Vi vet inte hur fortsättningen blir, t.ex. om det nu aktuella tövädret kommer att efterföljas av nya internationella frostperioder. En sak är dock säker: Sverige måste fortsätta att vara mycket aktivt på nedrustningsområdet. Precis som det förra ämne som vi diskuterade är detta ett område där Sverige har en tradition att slå vakt om. Det är ett område där vi också har speciella möjligheter genom vår neutrala och alliansfria position. Det är ett område där vi också har ett ansvar, kanske inte minst därför att vi själva fått uppleva en så lång tid av fred. Sverige har spelat och spelar en mycket aktiv roll och måste fortsätta att göra det också i framtiden. I betänkandet behandlas bl.a. en utförlig partimotion från centerpartiet, där vi på en lång rad områden redovisar vår syn på nedrustningsarbetet och för fram uppslag till hur vi tycker att Sverige bör driva det vidare. De flesta av våra yrkanden har fått en mycket positiv behandling i utskottet, och jag skall inte gå in på de olika enskildheterna. Jag skall bara beröra några områden. Även om vi ser positiva tecken när det gäller rustningssituationen, framför allt i Centraleuropa, är det något mer oroväckande i vår egen del av världen. Det finns en risk att en sänkt rustningsnivå i de centrala delarna av det europeiska frontavsnittet kommer att leda till ett större strategiskt intresse för flankerna. Vi ser att spänningsoch rustningsnivån i norra Europa har höjts. Murmanskbasen och den marina upprustningen är exempel på det. Därför måste vi i nedrustningsarbetet kanske ägna ökad uppmärksamhet åt de frågor som geografiskt ligger oss nära. Vi har från centern föreslagit att Sverige skulle ta initiativ till en särskild konferens, gärna som en delkonferens i ESK-processen om förtroendeskapande åtgärder i norra Europa. Det ser vi som ett bidrag som vi skulle kunna lämna för att sänka spänningsnivån. Tyvärr har utskottet inte velat stödja det förslaget. Vi kommer att få anledning att återkomma. Jag yrkar bifall till vår reservation 1. En alldeles speciell tanke, vars genomförande skulle kunna spela stor roll som en förtroendeskapande åtgärd och för en sänkning av rustningsoch spänningsnivån i vår del av Europa, är idén om en kärnvapenfri zon i Norden. Det är något som utskottet tidigare har uttalat sig om i positiva ordalag. Man har enhälligt uppmanat regeringen att undersöka förutsättningarna att få till stånd en kärnvapenfri zon i Norden. Det är riktigt att arbetet med detta fortgår. Det finns en ämbetsmannakommitté, som utreder folkrättsliga och andra förutsättningar för en kärnvapenfri zon. Men vi tycker också att det är viktigt med ett arbete på politisk nivå. Vi har under flera år drivit tanken på en särskild parlamentarikerkommitté, utsedd av de nordiska parlamenten, för att driva frågan om en kärnvapenfri zon i Norden. Vi för nu fram detta förslag igen. Det avvisas tyvärr av utskottet, som hänvisar till den informella parlamentarikergrupp som leds av den förre danske statsministern Anker Jörgensen. Det är naturligtvis ett värdefullt arbete som utförs i denna grupp — jag är den förste att understryka det, eftersom jag själv är med i gruppen - men den motsvarar inte centerns önskemål om en officiell grupp utsedd av parlamenten och med representation för alla partier. Därför vidhåller vi vårt önskemål. Jag yrkar bifall till reservation 2. Sverige är egentligen redan en kärnvapenfri zon. Vi har i Sverige förbundit oss att inte själva skaffa oss kärnvapen, och vårt land är inte allierat med någon annan stat. Alltså har inte heller någon annan makt rätt att föra in kärnvapen i Sverige. Men vi vet inte med säkerhet att kärnvapen inte förs in i Sverige i samband med örlogsbesök. Vi har visserligen förbud mot sådan införsel, och vi meddelar besökande nationer om detta förbud, men eftersom kärnvapenmakterna har den principen att varken bekräfta eller förneka förekomsten av kärnvapen ombord, har vi den egendomliga situationen att om ett fartyg från en kärnvapenmakt besöker svensk hamn, kan vi inte få besked om att detta fartyg inte har kärnvapen ombord. Detta förhållande tycker vi och säkerligen många fler med oss är otillfredsställande och oacceptabelt. Utskottet menar att man bör arbeta mera internationellt för att få kärnvapenmakterna att gå ifrån denna linje. Vi tycker att det är bra, men finner det otillräckligt. Vi menar att man också skall ställa krav på besökande fartyg att respektera svensk lag. Vi skall kunna kräva ett besked av besökande fartyg som förutsättning för att de skall få besöka Sverige eller — om vi hittar tekniska möjligheter härtill — på annat sätt försäkra oss om att svensk lag följs. Det är något som vi uttryckt i reservation S tillsammans med vpk och miljöpartiet, och jag vill yrka bifall också till den reservationen. En fråga som är av litet mera global karaktär är risken för kärnvapenspridning. Vi har ett särskilt avtal mot kärnvapenspridning, icke-spridningsavta let, och en organisation som skall kontrollera dess efterlevnad, IAEA. Men tyvärr har denna organisation också till uppgift att sprida den civila kärnkraftstekniken, och vi anser att detta motverkar IAEA:s grundläggande syfte. Vi vet att civil kärnkraftsteknik kan utnyttjas också för militära kärnvapenprogram. Vi tycker därför att det vore rimligt att IAEA fick en klar uppgift, nämligen att stoppa kärnvapenspridning, ingenting annat. Vi har tillsammans med andra partier reserverat oss för att Sverige skall arbeta för att IAEA:s uppgift att sprida civil kärnkraftsteknik skall avskaffas. Fru talman! Många andra viktiga nedrustningsfrågor berörs i vår partimotion, frågor med en bred politisk uppslutning. Jag yrkar bifall till de reservationer som undertecknats av centerpartisterna i utskottet och yrkar i Övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill till att börja med yrka bifall till reservationerna 3, 4 och S vid utskottets betänkande, men jag tänker begränsa mig till att argumentera för reservation nr 3, som gäller garantier vid utländska örlogsbesök. Jag menar inte att frågorna i de andra reservationerna är mindre viktiga, men det finns också, som vi har hört här, andra reservanter, som kan utveckla synen på just de frågorna. Låt mig anknyta till reservation nr 3. Den första fråga man måste ställa sig är: Varför vill kärnvapenmakterna göra örlogsbesök? Besöken måste ses mot bakgrund av stormakternas marina upprustning och det förändrade strategiska läge som Norden och Sverige befinner sig i. Detta innebär på intet sätt att risken för ett angrepp mot Sverige har ökat. Det är viktigt att understryka i dessa dagar, då den militära hetspropagandan fullkomligt haglar över oss, t.o.m. i form av annonskampanjer från försvaret självt, betalade med våra skattepengar. Ett förändrat strategiskt läge betyder att relationerna i området har förändrats och att stormakterna inbegriper de nordiska länderna djupare i sina planer, övningar, krigsscenarion osv. Förändringarna påverkar också stormakternas sätt att agera i fredstid: man testar de politiska ledningarnas lojalitet i länderna. Man bevakar noggrant den andra sidans makt i området. Man använder området för att göra militära markeringar och sända ut olika politiska signaler till varandra. Av de ca 70 örlogsbesök som Sverige haft av kärnvapenmakter sedan 1980 har de flesta gjorts i samband med fartygens övningar i näraliggande områden. Få fartyg har rest hit från sina hemmahamnar enbart i syfte att göra vänskapsbesök. Fredsforskare brukar tala om fyra generella syften för kärnvapenmakters besök i Sverige: 1. Att visa motsidan sitt intresse för området och att markera framskjutna positioner i militärt och maktpolitiskt hänseende. 2. Att skapa good-will och göra reklam i Sverige för den nya tekniken. Det är bl.a. därför man har visningar för massmedia och allmänhet, delar ut reklamblad med information om de avancerade konstruktionerna m.m. 3. Att samtala med svenska officerare och politiker i syfte att skapa förståelse för och accepterande av stormakternas ambitioner att dominera globalt. 4. Den rent praktiska betydelsen. Det är inte svårt att förstå att det vid övningar i t.ex. Barents hav och Norska havet med en genomsnittslängd på 3040 dagar krävs vissa möjligheter att gå i land. Besättningen behöver nödvändig vila. Man behöver bunkra mat och bränsle. För att kunna utveckla marina militärstrategier krävs det att styrkorna kan gå i land. Annars skulle fördyringen antagligen stoppa eller åtminstone försvåra de fredstida övningarna. Varför vill då Sverige över huvud taget ta emot örlogsbesök? Örlogsbesöken är ett naturligt inslag i vänskapliga kontakter mellan nationer, brukar vara ett officiellt argument. Det är möjligt att det kan vara så. Men det är inte detta det handlar om här. Det finns nämligen inga krav eller yrkanden på ett totalt slopande av örlogsbesök. Det frågan gäller är besök av fartyg bestyckade med kärnvapen. Det är en viss skillnad. Örlogsbesöken är ägnade att upprätthålla ett ömsesidigt förtroende mellan stater, är ett annat officiellt argument. Också här måste man skilja ut att det faktiskt gäller kärnvapenbestyckade båtar, och inte vilka örlogsbesök som helst. Dessutom måste förtroende på alla plan, och inte minst mellan stater, bygga på öppenhet. Man kan knappast påstå att örlogsbesök omgivna av sekretess, som det ju här är frågan om, leder till något ömsesidigt förtroende, särskilt inte om sekretessen döljer information som är väsentlig bara för den ena parten. Bedömningen att sekretessen kring hamnbesök inte kan anses vara förtroendeskapande har framförts av Sverige i FN:s nedrustningskommission. Det är därför ännu mer förvånansvärt, för att inte säga genant, att den svenska regeringen inte kan omsätta de egna orden i handling, i sitt eget land. Sverige skall, enligt vpk:s mening, inte agera som terrorbalansens beskyddare i Östersjön. Det kan knappast ligga i vårt intresse att få in kärnvapenbestyckade fartyg i våra hamnar. Genom denna undfallenhet understödjer regeringen kärnvapenmakternas ambitioner att göra vårt område till ett marint högspänningsområde. Man undergräver också tilltron till arbetet för en kärnvapenfri zon i Norden. Jag skall avsluta med att återge vad en amerikansk fredsforskare sade, provocerande, vid ett besök i Sverige för drygt ett år sedan: Problemet är inte frågan om fartygen bär kärnvapen eller inte, för det gör de, rutinmässigt. Problemet är inte heller den marina strategin. Problemet är alla små stater som böjer sig för stormakternas självpåtagna roll som havens härskare. ”The problem is you”, sade han, dvs. us, dvs. vi! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 4 och 5.

Fru talman! Som framgår av utskottets betänkande finns över lag en ganska stor enighet om nedrustningspolitik, så länge det handlar om andras nedrustning. De flesta svenskar är rörande överens om att andra länder bör nedrusta och stöder svenska diplomater som arbetar för det. Det gör vi också från miljöpartiet de grönas sida. Men vi tycker att det är något av ett hyckleri när nedrustningspolitik behandlas som om det enbart gällde andra länder och som om Sverige inte på något sätt hade med det att göra. Ena dagen har vi nedrustningsdebatt. Då vill alla nedrusta, för det gäller inte Sverige. En annan dag, som häromveckan, har vi vapenexportdebatt. Då visar det sig plötsligt att de flesta tycker att det är mycket bra att Sverige sprider svenska vapen till större delen av världen och till praktiskt taget alla krig som pågår. Det tycker man inte har någonting med nedrustningspolitik att göra. Då handlar det om sysselsättningen i den svenska vapenindustrin. En tredje dag kanske vi diskuterar s.k. försvarspolitik. Då gäller det att blåsa på med svensk militär rustning, som om försvar bara handlade om militära grunkor — militära vapen, eldkraft etc. När vi från miljöpartiet de grönas sida säger att Sverige, som kräver att andra nedrustar, måste våga ta några steg på nedrustningens väg och föregå med gott exempel, då försöker man slå i folk att vi på något sätt skulle vara mjuka när det gäller Sveriges försvarskraft. I själva verket vill vi ha ett starkt totalförsvar. Men totalförsvaret är så mycket mer än vapen som spottar eld. Det handlar också om civilförsvar, motståndskraft, låg sårbarhet, självtillit och självförsörjningsförmåga. När det gäller att ge Maj Britt Theorin mandat att prata nedrustning på bortaplan finns en ganska stor enighet i den svenska riksdagen. Det är mycket bra. Jag skulle dock bara vilja fråga Maj Britt Theorin om hon haft några besvär av vapenexporten. Har det hänt att någon av alla dem som hon pratar med på internationell nivå har dragit på smilbandet när hon pratat nedrustning och undrat hur det är med the Bofors affairs, the FFV affair osv.? Det vore intressant att veta. Enigheten är dock inte total ens i detta avseende när det gäller nedrustningspolitiken — som man kan ana, så fort det gäller krav på svenska åtgärder. Här finns några reservationer. Ett intressant fenomen är att det inte finns några moderata eller folkpartistiska reservationer. Den socialdemokratiska majoriteten i utrikesutskottet har varit mycket angelägen om att enas med valets förlorande högerpartier. Man har inte varit lika angelägen om att enas om fredspolitiken med valets segrande gröna eller delvis grönaktiga partier. Därför finns reservationer från miljöpartiet, vpk och centerpartiet. Ett intressant exempel på detta är kravet på kärnvapenfrihet vid utländska flottbesök. I fråga om detta föreligger det motioner, inte bara från dessa gröna eller delvis gröna partier. Vi i miljöpartiet de gröna har naturligtvis inte skrivit några motioner, eftersom vi inte satt i riksdagen under motionstiden. Det finns motioner från folkpartiet och socialdemokraterna, förutom från vpk. Men när det gäller att reservera sig till förmån för dessa motioner — där det självklara kravet på att det kärnvapenfria Sverige inte heller skall ta emot kärnvapenbärande fartyg från kärnvapenmakterna framförs — då blir plötsligt bara vpk, centern och miljöpartiet kvar. De socialdemokrater som här i riksdagen i två motioner har fört vidare de socialdemokratiska gräsrötternas kongressvilja har utskottsmajoriteten inkl. Maj Britt Theorin, struntat i. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt ju 1987 att Sverige internationellt skall arbeta för att bryta kärnvapenmakternas hemlighetsmakeri runt innehavet av kärnvapen ombord på örlogsfartyg. Och om detta inte skulle lyckas skall man gå vidare och förbjuda kärnvapenmakternas besök i svenska hamnar. Maj Britt Theorin, vill ibland framstå som en fredskämpe, inte bara i Genéve och New York utan kanske också på Sergels torg eller i Kungsträdgården. Maj Britt Theorin och majoriteten av socialdemokraterna har varit så effektiva i sin påtryckning att varken Margareta Persson, Marianne Carlström, Kristina Svensson, Sylvia Pettersson, Torgny Larsson, Stig Gustafsson, Oskar Lindkvist, Hans Göran Franck eller Erkki Tammenoksa finns på talarlistan. Vi får se om det blir några förändringar på talarlistan, någon kan ju ha glömt att anmäla sig. Samtliga dessa socialdemokrater har i motionsform till Sveriges riksdag krävt precis det som vi från miljöpartiet, vpk och centern nu reserverar oss för. De har alltså krävt detta i motioner, och sedan blir de överkörda av sin partiledning, och sedan tiger de, åtminstone hittills. Vi får se om de vågar smyga fram ett litet pekfinger och peta på voteringsknappen när det blir omröstning. Vi skall noga kontrollera på voteringstablåerna hur varenda en av dem röstar. Det är naturligtvis sådant som gör att stora delar av svenska folket tycker att det här huset som vi jobbar i inte är så mycket att bry sig om. Partiernas företrädare står på partikongresser och inför offentligheten och talar på ett sätt, och sedan när det gäller den verkliga politiken här i huset är det talet inte så mycket värt. Fredsrörelsen, även den som inte är partipolitiskt bunden, har för övrigt hört av sig i denna fråga. Jag förutsätter att alla partirepresentanter har fått detta brev från Kvinnor för fred och från Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, där man tar upp örlogsbesöken. Det sägs i brevet att man anser att tiden är mogen för att riksdagen intar samma restriktiva hållning som Nya Zeeland redan har gjort gentemot kärnvapenmakternas örlogsbesök. Det sägs också att ett omedelbart nej till kärnvapenmakternas örlogsbesök i svenska hamnar, såvida inga garantier lämnas om kärnvapenfrihet, vore ett aktivt fredspolitiskt steg. Denna del av fredsrörelsen, Kvinnor för fred och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet, kan alltså känna sig överkörd — inte bara av moderaterna och folkpartiet, man kanske inte hade väntat sig annat — utan även av socialdemokraterna med Maj Britt Theorin i spetsen. Jag antar att detta kan leda till intressanta förvecklingar nästa gång Maj Britt Theorin skall hålla något flammande fredstal inför dessa kvinnoorganisationer. Det skall bli intressant att se vilka effekter detta får. Vad gäller då denna fråga? Jo, den gäller att militären vill ha besök av kärnvapenbestyckade fartyg. Och varför vill militären det? Det har från militärt håll sagts att om Sverige inför hårda regler kanske det inte blir några besök från kärnvapenstaterna. Men vad spelar det för roll? Jo, då kanske Övriga paktstater solidariskt bojkottar Sverige. Då skulle Sverige inte få några besök alls från vare sig Warszawa-pakten eller Atlantpaktens stater. De skulle alla bojkotta Sverige för att de inte får åka hit med sina bomber. Varför är det då så katastrofalt? Det är naturligtvis tråkigt, eftersom svenskarna då inte får göra några besök i dessa länder. Då får svenska sjömän inte åka med sina båtar till Bordeaux, Le Havre, Leningrad, Glasgow, osv. och göra trevliga besök. Vart skall de då ta vägen? De får åka till Finland, Irland eller Afrika, och det kanske inte är vad de drömmer om. Det är väl ett skäl. Frågan är om Sveriges riksdag skall ta det på allvar. Nej, det finns andra skäl som ligger bakom. Det har från militärt håll sagts att detta eventuellt kan påverka det tekniska samarbetet med USA och det militära utbytet med de länder vilkas båtar inte skulle komma hit. Då börjar det plötsligt bli allvarligare. Det är därför ni är så angelägna om att de skall komma hit med sina bombbåtar även i framtiden. Dessa länder kanske annars inte kommer att delta i det militärteknologiska samarbetet, som bl.a. ligger bakom JAS-skandalen som snart har kostat dubbelt så mycket som det var sagt från början i 1982 års valrörelse. Vi sade då att JAS-projektet kommer att bli alldeles för dyrt och att det kommer att hota Sveriges fredspolitik. Tragiskt nog har vi fått rätt även i fråga om detta. Är ni rädda för att det inte skall bli något samarbete med amerikanerna om de inte får komma hit med sina bombbåtar? När det gäller den andra supermakten är det ju inte tal om något militärteknologiskt samarbete, det vet vi. Det ligger alltså allvarliga orsaker bakom detta. Givetvis yrkar vi bifall till reservationen i det här avseendet. En annan fråga som är besläktad med denna gäller en efterlämnad motion från kds korta sejour här i riksdagen. Det är en bra motion. Alf Svensson kräver i denna motion att Sverige skall ingripa mot de franska kärnvapenproven i Stilla havet, en av de större skandalerna i kärnvapenpolitiken. I Stilla havet spränger man nämligen sönder urbefolkningens atoller och småöar. Det råkar alltså vara fråga om en kds-motion, en motion från ett parti som inte längre är representerat i riksdagen. För vår del är detta inget hinder. Sakinnehållet är bra, och det är sakpolitiken det gäller. Därför tycker vi att man kan stödja denna motion helt och hållet. Dessutom har utskottets ledamöter fått brev från Greenpeace. Greenpeace är inte precis någon underavdelning till kds, men Greenpeace stöder motionen. När vi för ett par timmar sedan hade en ceremoni här i kammaren hyllade talmannen Greenpeace. Det är jättebra. Men det kanske var som vanligt, dvs. man hyllar Greenpeace i ord, men när det gäller att göra något som Greenpeace vill — nämligen ingripa mot de franska kärnvapenproven, inte bara kritisera dem litet löst utan protestera — då vill man inte längre vara med. Jag måste erkänna att när vi behandlade denna fråga i utrikesutskottet hade jag inte statsministerns resplan i detalj klar för mig. Jag vet inte om utskottets övriga ledamöter hade det. På regeringskansliet och i regeringspartiet hade man givetvis hans resplan helt klar för sig och visste att han, i samband med att utskottsbetänkandet skulle vara färdigt och tryckt och ligga på riksdagens bord för behandling, skulle befinna sig hos president Mitterand i Paris. Då går det upp ett ljus, och man förstår att han inte ville att det i de svenska tidningarna, och inte heller i de franska, skulle stå att det finns en majoritet i Sveriges utrikesutskott för att statsministern skulle framföra en officiell protest till den franska regeringen.

Tänk om Ingvar Carlsson hade haft riksdagens uppdrag att protestera mot detta, så pinsamt det skulle ha blivit i Elyséepalatset. Men vilket jubel hade inte utbrutit i Stilla havet hos alla dessa söndersprängda öfolk om inte bara de närmaste grannländerna utan även Sverige - med det som återstår av Sveriges fredsrykte, alla Boforsskandaler kanske inte har hunnit ända till Stilla havet — äntligen hade vågat ta ton litet grand.

Fru talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där vi har medverkat. För att visa vår öppenhet inför sakargument yrkar jag dessutom bifall till reservation 2 av centern om en nordisk parlamentarikergrupp för en kärnvapenfri zon.

Fru talman! Min förmåga att kröka rygg, Per Gahrton, skall jag kommentera litet. Jag tror inte det finns särskilt mycket stöd att hämta hos supermakterna för något slags beredvillighet hos Maj Britt Theorin att kröka rygg för deras uppfattning. Världssamfundet har passerat en vändpunkt. För ett år sedan kom Sovjetunionen och USA överens om att avskaffa alla landbaserade medeldistansvapen. En hel kategori fullt funktionsdugliga kärnvapenrobotar skulle kasseras. I somras påbörjades den historiska skrotningen. Vi har kunnat följa den i TV och i tidningar, ja, vi har t.o.m. fått höra att hundratusentals kylskåp och barnvagnar skall tillverkas i stället för missiler. Trots att de rent militära konsekvenserna är begränsade, har INF-avtalet fått avgörande politisk och symbolisk betydelse. Ett principbeslut har också tagits om halvering av antalet strategiska kärnvapen. Förhandlingar om förtroendeskapande åtgärder och nedrustning av konventionella vapen i Europa väntas snart börja. Ett växande östresp. västintresse för defensiva doktriner visas på högsta politiska och militära nivå. Denna vecka mottar Förenta nationernas fredsbevarande styrkor Nobels fredspris. Det är en välförtjänt utmärkelse. Det blir samtidigt ett erkännande av FN:s stadgeenliga — och förhoppningsvis återerövrade — huvudroll för internationell fred och säkerhet. Förbättringen i det internationella klimatet är mycket påtaglig, och den har kommit snabbt. Inom loppet av tre år har Gorbatjov och Reagan träffats fyra gånger, och i dag möts de för femte gången. Den som hade förutspått något sådant för bara fem år sedan skulle inte ha tagits på allvar. Regionala konflikter är samtidigt på väg att lösas. Sovjetunionen håller på att dra tillbaka sina trupper från Afghanistan. Eldupphör råder i det blodiga och utdragna kriget mellan Iran och Irak. Den sydafrikanska ockupationen av Namibia ser ut att närma sig sitt slut. I Västsahara finns det förhoppningar om en fredlig konfliktlösning. Också i Kampuchea skymtar en lösning på konflikten och ett tillbakadragande av Vietnams trupper. Vad som nu krävs är att dessa positiva trender förstärks. De två supermakterna bör för att vara trovärdiga i sina utfästelser att avskaffa alla kärnvapen nu presentera en plan för fortsatt kärnvapennedrustning. Ett internationellt program för nedrustning måste också innehålla andra vapensystem. Ett tiopunktsprogram bör innehålla såväl kvantitativa snara begränsningar av kärnvapen med 50 96 reduktion av strategiska kärnvapen som kvalitativt stopp för nya kärnvapen med framför allt ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov. Det bör innehålla geografiska begränsningar, t.ex. kärnvapenfria zoner, marin nedrustning, stopp för kemiska vapen och total förstörelse av dem, förhindrande av en kapprustning i rymden, konventionell nedrustning och förtroendeskapande åtgärder. Trots att det nu blåser mildare vindar internationellt, trots att FN haft stor framgång i fråga om fredlig lösning av konflikter, trots att de bilaterala nedrustningssamtalen mellan supermakterna kan uppvisa aktuella resultat har det gått trögt i de multilaterala nedrustningsförhandlingarna. Det är som om inte de två stora ville ha oss små med i förhandlingarna. Det mest synbara bakslaget under året är att FN:s extra generalförsamling om nedrustning i somras inte lyckades enas kring ett slutdokument, dvs. att dra upp riktlinjer för det internationella nedrustningsarbetet på 1990-talet. Flertalet nedrustnigsfrågor kan bara lösas internationellt och inte bilateralt. Hur skulle två stater kunna åstadkomma ett fullständigt kärnvapenprovstopp när sex redan har sprängt kärnladdningar och några till skulle ha tekniska möjligheter att göra det? Hur skulle två stater — oavsett hur mäktiga — kunna befria världen från kemiska vapen när i princip alla stater med modern kemisk industri skulle kunna tillverka sådana vapen? Därför är för Sverige det multilaterala nedrustningsarbetet särskilt viktigt. Utrikesutskottets betänkande ger en bra överblick över läget såväl i de bilaterala som i de multilaterala förhandlingarna och drar upp riktlinjerna för den svenska nedrustningspolitiken. Låt mig därför bara lyfta fram några centrala frågor. Kärnvapennedrustning är och förblir den viktigaste frågan för Sverige. Därför har Sverige sedan många år drivit kravet på ett fullständigt stopp för alla kärnvapenprov — den avgörande åtgärden för att stoppa kärnvapenutvecklingen och åstadkomma verklig kärnvapennedrustning. I dag pågår inga förhandlingar om fullständigt provstopp. I stället experimenterar supermakterna gemensamt om kontroll av varandras kärnvpenprov. Någon tidsplan för ett provstopp har man inte angivit. Ett sådant arbetssätt leder inte till målet. Ett fullständigt provstopp kan endast förhandlas fram multilateralt i nedrustningskonferensen i Geneve. Jag vill här nämna att Sverige i höst i Förenta nationernas generalförsamling föreslagit att FN skall genomföra en ny expertstudie om kärnvapen för att granska utvecklingen sedan 1980 års epokgörande FN-rapport ”Världen och kärnvapnen” skrevs. Den förra FN-studien blev ett standardverk för 1980-talet, men mycket har hänt på området sedan den genomfördes. Ny kunskap har tillkommit om ”atomvintern” och kärnvapnens medicinska och miljömässiga följder. Kärnvapenproven fortsätter, och oron för deras effekter växer. Doktriner för kärnvapenanvändning förändras, och deras förenlighet med folkrätten ifrågasätts. Världssamfundet står nu på tröskeln till ett nytt årtionde och behöver motsvarande grunddokument inför 1990-talets kärnvapenfrågor. Studien skall vara klar i tid till nästa granskningskonferens för icke-spridningsfördraget 1990. En annan intressant utveckling är att generalförsamlingen i år på förslag av bl.a. Sverige, och jag vänder mig nu till Per Gahrton, äntligen beslutat om en FN-utredning av internationell vapenhandel. Utrikesutskottets betänkande är ett talande bevis för den breda enighet som råder i riksdagen om huvuddragen i nedrustningspolitiken. Det är viktigt. I alla tunga nedrustningsfrågor är utskottet enigt. I vissa enskildheter är dock utskottet inte överens. Jag skall här kommentera de sex reservationer som fogats till betänkandet. Stockholmsdokumentet innebar ett genombrott för förtroendeoch säkerhetsskapande åtgärder i Europa. ESK-mötet i Wien drar nu upp riktlinjerna för en uppföljning av Stockholmskonferensen. Sverige ämnar där fortsätta att spela den pådrivande roll vi spelade i Stockholmskonferensen. Något behov av ytterligare ett förhandlingsforum finns inte. Sverige har intresse av att problem som berör vidsträckta geografiska områden också får sin lösning inom samma vidsträckta ram. ESK erbjuder en sådan ram. Förtroendeskapande åtgärder bör därför diskuteras i ESK. En gemensam nordisk ämbetsmannagrupp utreder som bäst zonfrågan. Gruppen rapporterar regelbundet till de nordiska utrikesministrarna. Arbetet tar sin tid, men det går framåt. Som framgår av betänkandet har ämbetsmannagruppen analyserat förekomsten av kärnvapen i närområdet och avslutat diskussionerna rörande syftet med zonen. Det finns också en preliminär analys av utformningen av existerande kärnvapenfria zoner, liksom ett påbörjat arbete beträffande Nordens och angränsande havsområdens strategiska betydelse. Man har vidare inlett arbetet på ett avsnitt om zonstaternas förpliktelser och om uttunningszoner. Att i detta skede upprätta en nordisk arbetsgrupp med parlamentarisk sammansättning anser utskottet inte motiverat, i all synnerhet som det redan finns en informell nordisk parlamentarikergrupp med företrädare för 18 partier i de fem nordiska länderna. Reservanterna förordar en skärpning genom att Sverige kräver besked om att det generella förbudet att medföra kärnvapen vid besök i Sverige respekteras i samband med örlogsbesök från kärnvapenmakter. Sverige är ett kärnvapenfritt land, och det är förbjudet att medföra kärnvapen vid örlogsbesök i svenska hamnar.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 När kärnvapenmakterna inte ger entydiga besked om att de inte har kärnvapen ombord motverkas detta förtroendeskapande värde. Kärnvapenmakternas hållning att varken bekräfta eller dementera förekomsten av kärnvapen ombord är för allmänheten både obegriplig och arrogant och borde snarast överges. Frågan om örlogsbesök kan emellertid inte ses isolerad utan måste ses mot bakgrund av den marina kärnvapenkapprustningen. Sverige har mycket hårt drivit frågan om kapprustningen till havs. Vi tog redan 1983 initiativ till en FN-studie om havskapprustningen och har därefter följt upp ärendet i såväl FN:s nedrustningskommission som i generalförsamlingen. Vi har varit pådrivande när det gäller att få till stånd överläggningar om förtroendeskapande åtgärder till havs och har tagit upp frågan om ett multilateralt avtal om att förhindra incidenter till havs. Vi har i FN fört fram krav på olika marina rustningsbegränsningar, som begränsning av kärnvapenrobotar, att taktiska kärnvapen inte skall transporteras omkring på rutinuppdrag utan föras i land, regler för kärnvapenbestyckade fartygs rörelser till havs samt förtroendeskapande åtgärder för att öka säkerheten för civil verksamhet till havs. Statsministern tog också i sitt anförande vid FN:s specialsession om nedrustning i juni 1988 upp frågan om örlogsbesök och framhöll bl.a. att kärnvapenstaternas politik att varken bekräfta eller förneka förekomst av kärnvapen ombord på fartyg inte är förtroendeskapande. Han betonade att Sverige därför vill arbeta för en ny praxis från kärnvapenmakternas sida på detta område. Låt mig bara påminna om att jag redan förra hösten, när vi diskuterade nedrustningsfrågorna, sade att vi gjorde klokt i att inte förvänta oss omedelbara resultat i det internationella arbetet. Det kommer att krävas en kombination av både tålamod och otålighet. Den socialdemokratiska partikongressens beslut är ett beslut i två steg. Det handlar om att Sverige internationellt skall arbeta för att nuvarande praxis skall överges. Om inte det lyckas skall vi ta nästa steg. Men den socialdemokratiska partikongressen har inte beslutat om någon tidsplan sagt att detta skall vara uppfyllt efter ett visst antal månader. Det kanske är viktigt att påminna sig detta. Det handlar inte om något övergivande från socialdemokraternas sida här i Sveriges riksdag av det beslut som är fattat på den socialdemokratiska partikongressen. Enligt utskottets mening måste regeringen nu få möjlighet att fullfölja det internationella arbetet i enlighet med riksdagens beslut, för att förmå kärnvapenmakterna att frångå sin princip att varken bekräfta eller förneka förekomsten av kärnvapen ombord på örlogsfartyg. Sveriges uppfattning om riskerna med fortsatta kärnvapenprov är välkänd för både Frankrike och andra kärnvapenmakter. Den har framförts till den franska presidenten. Jag vill ändå säga till Per Gahrton att jag inte tror att det var särskilt pinsamt när statsministern i dagarna på nytt påpekade för den franska regeringen vilken inställning Sverige har. Jag kan gärna hålla med reservanterna i deras påpekande att den franska regeringen på ett utmanande sätt har fortsatt med sina provsprängningar och visat bristande känsla för den lokala befolkningens fruktan och farhågor, men utskottet anser inte att en formell protest endast till en av de testande kärnvapenmakterna är meningsfull i nuvarande läge. Som jag nämnde tidigare har Sverige i höst föreslagit att FN skall genomföra en expertstudie om kärnvapen där också de medicinska och miljömässiga effekterna av kärnvapenproven skall granskas. Reservanterna anser inte att det internationella atomenergiorganet, IAEA, bör ha till uppgift att främja utvecklingen av civil kärnkraft. IAEA:s verksamhet har på senaste tid, bl.a. till följd av Tjernobyl-olyckan, utvecklats i den riktning mot kontroll och rådgivning beträffande säkerheten i kärnkraftsanläggningar som reservanterna förordar. Men samtidigt kräver u-länderna, som är i majoritet bland IAEA:s medlemmar, att organisationen också skall ge bistånd och råd om den tekniska utvecklingen på kärnenergiområdet. Därför finns det enligt utskottets mening för närvarande inga förutsättningar för att ändra IAEA:s stadga i den riktning som reservanterna föreslår. Utskottet konstaterar att det utan tvivel finns ett indirekt samband mellan civil kärnkraft och kärnvapen. Vad som enligt utskottets mening nu krävs för att hindra kärnvapenspridning är i första hand åtgärder inom ramen för NPT-avtalet och en heltäckande IAEA-kontroll av de civila kärnkraftsanläggningarna i alla länder. Det är obestridligt att civilbefolkningen drabbas allt hårdare av moderna krig. Den svenska nedrustningspolitiken är i hög grad inriktad på att motverka och avskaffa sådana vapen som har speciellt förödande och urskillningslösa verkningar, som kärnvapen, kemiska vapen och särskilt inhumana vapen, och därmed i hög grad drabbar civila. En viktig uppgift är också att öka respekten för folkrätten och anslutningen till gällande konventioner. Jag kan nämna att Sverige i FN:s nedrustningsutskott har lagt fram ett resolutionsförslag om särskilt inhumana vapen som i år, liksom i fjol, antagits enhälligt. Utskottet utesluter inte att specialinriktade studier angående skydd för civilbefolkning skulle kunna vara av värde men är inte nu berett att föreslå regeringen att ta initiativ till en studie med den allmänna och breda inriktning som motionärerna tycks avse. Fru talman! Jag yrkar bifall till utrikesutskottets hemställan i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.
Fru talman! Jag har nu fått höra om alla de framsteg som Sverige gör i de internationella nedrustningsförhandlingarna. Jag tror säkert att det är ett bra arbete som utförs av Maj Britt Theorin och av andra. Men det som åtminstone för mig är obegripligt, när jag hör den här uppräkningen, är vad det är som hindrar att dessa ord också omsätts i praktisk verklighet i Sverige. Jag kan inte inse att våra internationella ansträngningar i nedrustningsfrågor skulle minska av att vi också fattade beslut om ett praktiskt handlande här i Sverige. Det gäller t.ex. vapenexportfrågan, som har varit uppe litet grand. Vad är det som hindrar att vi fattar beslut om ett nej till svensk vapenexport och samtidigt driver de här frågorna på internationell basis, precis som Maj Britt Theorin har redogjort för? Det är för mig obegripligt. Samma sak gäller frågan om att säga nej till kärnvapenbestyckade fartyg. Det finns ingen motsättning mellan att internationellt driva en fråga och samtidigt med kraft i handling visa att man menar allvar med den, genom de ståndpunkter som man intar i sitt eget land. Det är för mig en obegriplig motsättning. Jag tror att det hela härrör sig från den syn som vi tydligen har internationellt. Maj Britt Theorin säger att de stora inte vill ha oss små med. Det tycker jag är att definiera sig själv som liten, på ett sätt som jag inte kan förstå är nödvändigt. Sverige är ett neutralt land och har möjligheter att agera som ett sådant. Vi har stora möjligheter just i nedrustningsfrågor att utifrån vår neutralitet föra en offensiv politik och ta nedrustningssteg själva. Det rubbar ju inte någon balans — vi medverkar inte i några pakter eller makter som skulle komma i obalans genom detta, om man nu tror på den balansteori som finns. Flatheten i frågan om kärnvapenbestyckade fartyg, som företrädesvis är NATO-fartyg, är anmärkningsvärd, särskilt när man jämför med vilka oerhörda krafter som sätts in på att identifiera de ubåtar som kränker våra gränser. Men det handlar ju om gränskränkningar också beträffande dessa fartyg, och det handlar om förtroende. Jag kan inte förstå varför förtroendet är olika åt olika håll. Inte heller kan jag förstå varför man vid vissa gränskränkningar lägger ned oerhörda summor på det militära försvaret för att förhindra dem, medan man i andra avseenden ingenting gör och säger sig utgå från att de stormakter som kommer respekterar våra gränser. Vilken anledning finns det att utgå från det? Det är enligt min mening nödvändigt att vi i Sverige klart tar avstånd från den marina upprustningen, om det över huvud taget skall få någon effekt på den övriga nedrustningspolitiken.

Fru talman! Låt mig först slå fast att alla de vackra ord som Maj Britt Theorin sprider om nedrustningspolitik på den internationella arenan är utmärkta. De gör säkert viss nytta, och hon har vårt fulla och helhjärtade stöd i det arbetet. Kanske skulle hon dock göra sin egen trovärdighet en viss tjänst, om hon började fundera över om det inte vore bättre att avstå från att samtidigt ta på sig rollen av försvarare här på hemmaplan för dubbelheten i regeringens totala fredspolitik. Hon borde kanske i stället koncentrera sig på detta fredsambassadörsarbete där hon har vårt stöd. FN utreder den internationella vapenhandeln, och det är utmärkt. Men det hade varit ännu mer utmärkt om också SIPRI kunde fullfölja sitt utredningsarbete i stället för att tvingas stoppa en del av det, dess värre med stöd av Maj Britt Theorins föregångare Inga Thorsson. Så till frågan om kärnvapenbestyckade fartyg. Vi lämnar besked till dem. Ja, men Sverige kräver ju inget svar; det är ju det hela frågan handlar om. Varför kräver då Sverige inget svar? Det måste finnas något djupare argument än att det pågår internationella förhandlingar. Maj Britt Theorin känner precis som jag till de militära argumenten för att man är rädd för att drabbas av repressalier i form av uteblivna fartygsbesök. Man är t.ex. rädd för att gå miste om det tekniska samarbetet med USA. Är det vad det egentligen handlar om, Maj Britt Theorin? Vilka sakskäl finns det annars för att inte kräva svar på en fråga som man ställer? I det diplomatiska umgänget är det ju vanligt att man ger besked och kräver svar. Nej, det ligger hundar begravna här, och de måste definitivt grävas upp. Svenska folket har rätt att få veta det verkliga skälet till att man inte vågar göra som fredsrörelsen kräver och som man själv säger att man kräver. Hur det står till i det socialdemokratiska partiet är naturligtvis en interndemokratisk fråga för socialdemokraterna. Nu säger Maj Britt Theorin att det inte finns någon tidsplan för när Sverige skall kräva att få veta om fartyg som kommer hit är kärnvapenbestyckade. Hur länge dröjer det innan vi skall kräva det? Handlar det om ett år, två år, tio år eller ännu längre tid? Var de motionärer som väckte motioner till riksdagen i våras ute i ogjort väder? Är det de som har svikit partilinjen genom att motionera innan tidsfristen gått ut? Om jag tolkar Maj Britt Theorin rätt, så har Ingvar Carlsson sensationellt nog framfört en protest till Frankrike. Det är i så fall utmärkt. Då måste ju riksdagen här, om så i efterhand, så att säga legitimera den protesten. Det vore absurt om vi avslog ett krav på en protest som redan har framförts av statsministern. Det vore i stort sett ett misstroendevotum mot honom. Jag rekommenderar verkligen de som inte vill ha en regeringskris just nu att bifalla reservationen i fråga.

Fru talman! Låt mig börja med denna trovärdighetsfråga som Per Gahrton talar om. Det handlar alltså om en eventuell skillnad mellan min politik internationellt och den politik som vi bedriver här hemma. Det finns inga skillnader i de krav som reses internationellt och de krav som reses här hemma. Det finns inte heller någon trovärdighetskris mellan vad en socialdemokratisk partikongress har begärt och den politik som den socialdemokratiska regeringen i Sverige för. Den socialdemokratiska partikongressen ställde ett krav i två steg. Man skall begär ett internationellt arbete för att gällande praxis överges. Därest framgång inte uppnås skall man ställa kravet att fartygen i fråga inte får anlöpa våra hamnar. Den socialdemokratiska regeringen fullföljer precis vad kongressen har beställt och uppfyller för övrigt det krav som en bred majoritet i Sveriges riksdag har ställt sig bakom. Vi agerar internationellt. Det handlar i första hand om att få kärnvapenmakterna att internationellt överge inte bara en arrogant politik på detta område utan också en — som jag förstår — militärt ganska föråldrad politik, nämligen att på rutinuppdrag föra med sig kärnvapen på sina fartyg på alla världens hav och anlöpa hamnar utan att klargöra om man har kärnvapen med sig eller ej. Jag har inte den naturliga läggning för underliga eller dolda argument som tydligen Per Gahrton har. Jag kan inte se att det finns några specifika militära skäl, tekniska samarbetsproblem eller annat som skulle göra att vi hade ett speciellt intresse av att det kom kärnvapenbestyckade fartyg till våra hamnar. Det är klart utsagt att det är förbjudet att föra med sig kärnvapen till våra hamnar. Till både Gudrun Schyman och Per Gahrton vill jag säga, att det som avhåller oss från att gå ombord och kontrollera om den regeln följs är de internationella lagarna. Vi kan inte gå ombord på ett fartyg och säga att vi vill kontrollera om våra regler följs eller ej. Vi skulle nämligen då befinna oss på deras nationella område och inte på vårt eget territorium. Jag kan inte ange en tidpunkt för när vi internationellt kommer att få gehör för våra synpunkter. Inte heller kan jag ange en tidsplan för när kongressen skall ha genomfört sitt beslut. Kongressen äger som bekant rum vart tredje år. Jag kan inte tänka mig att kongressen har gett partistyrelsen i uppdrag att verka på detta område under längre tid än tre år. Det är inte alls fråga om något slags dubbelmoral, inte heller när det gäller vapenhandeln. Frågan om vapenhandeln har Sverige gång efter annan tagit uppi FN i form av konsultationer. Vi har försökt få till stånd ett arbete med att granska den internationella vapenhandeln, fullt medvetna om vad Sverige har sysslat med. Sverige har dock inte kunnat få gehör för sina synpunkter från framför allt tredje världens länder förrän i år, när de själva lägger fram samma förslag tillsammans med Sverige. Nu kommer frågan om en granskning av vapenhandeln upp till behandling i FN, och vi har ingen anledning att på något sätt skämmas för detta. Jag sade inte att Ingvar Carlsson har framfört en formell protest till den franska regeringen. Jag sade att Ingvar Carlsson just i dessa dagar påmint den franska regeringen om den svenska inställningen. Det är inte formalia som är det avgörande, som jag ser det. Synpunkterna är framförda.
Fru talman! Det är möjligt att man måste vara medlem i det socialdemokratiska partiet för att inte inse att det här är en trovärdighetsfråga och för att inte uppfatta regeringens hållning som dubbelmoral. Jag tror att de flesta andra utanför det socialdemokratiska partiet och — det vet jag — även somliga inom det socialdemokratiska partiet uppfattar det här som dubbelmoral. Å ena sidan talar man i internationella sammanhang om fred, nedrustning, kontroller osv., och å andra sidan medverkar man i den internationella kapprustningen, där våra vapen finns fullt tillgängliga i de krig som förs. Vi medverkar också i den marina kärnvapenstrategin, som stormakterna bygger upp. Det går inte att komma förbi detta. Jag förstår inte hur socialdemokra terna lyckas med det, men det är tydligen något speciellt med det partiet i detta avseende. Det är klart att förbudet mot att ta emot kärnvapenbestyckade fartyg blir ett slag iluften, om man inte kan följa upp det med någon form av sanktioner. Maj Britt Theorin säger att det är omöjligt för oss. Men Nya Zeeland har då lyckats. Man har vänt på bevisbördan och säger att man inte släpper in några båtar förrän de kan bevisa att det inte finns kärnvapen ombord. Alla känner till — och jag vet att även Maj Britt Theorin gör det — att vissa fartyg som kommer till Sveriges hamnar är kärnvapenbestyckade. Jag tror att Maj Britt Theorin precis som jag och många andra också vet att fartygen inte kan släppa av kärnvapnen bara därför att de träder in över Sveriges territoriella gräns. Var skall de göra av dem? Inte tror väl Maj Britt Theorin att de släpper av kärnvapnen ute i Vaxholm innan fartygen går in till Stockholms hamn? Jag kan försäkra att ingen annan tror det. Den samlade fredsrörelsen och opinionen, såväl utanför som inom socialdemokratin, tycker att vi för en djupt omoralisk politik. Den vittnar om en dubbelmoral, där tilltron till politiken sätts i fråga. Det tycker jag är allvarligt, Maj Britt Theorin.

Fru talman! Att Maj Britt Theorin inte är medveten om att det finns en dubbelhet i det jobb hon har är i och för sig självklart, för hade hon varit medveten om det skulle hon inte kunnat ha det jobb hon har. Det ligger så att säga i det begrepp som brukar kallas förträngning. Man måste helt enkelt förtränga obehagliga delar av verkligheten, om man skall stå ut med dubbla roller. Det är jobbigt nog för ett parti att behärska den typen av dubbelhet. Det måste naturligtvis vara ännu jobbigare för en människa att bära helt motstridiga politiska principer inom sig. Den ena är att man skall nedrusta på bortaplan, den andra att man skall upprusta här på hemmaplan. Den ena är att man skall inte sälja vapen ute i världen, den andra att man skall sälja vapen från Sverige till i stort sett alla jordens krig. Den ena är att man inte skall åka runt i världen med kärnvapenbestyckade båtar över huvud taget, den andra är att vi här i Sverige skall ta emot de kärnbestyckade båtarna — i varje fall skall vi nöja oss med att säga: Aja baja, ni får inte ha bomberna med er, men vi begär inget svar. Vi litar på er så mycket att vi ber er inte ens svara. Det finns ingen dubbelhet i det, säger Maj Britt Theorin. Man behöver inte ens ha läst första förberedande, ettbetygskursen, i psykologi för att se dubbelheten i detta. Sådant kan vara ganska allvarligt. Det är ingenting att leka med att bära omkring på sådana förträngningar, vare sig i privatlivet eller i det politiska livet. En annan sak, som är mer allvarlig för hela landet än för socialdemokratins och Maj Britt Theorins själsliv, är frågan om argumenten. Maj Britt Theorin säger att det finns inga militära argument, men det är att missbruka utrikesutskottets sekretessbestämmelser. Maj Britt Theorin bör veta lika väl som jag att det har till utskottet från militär sida framförts att ett argument för att man inte vill ha skärpta bestämmelser är att det kan påverka det tekniska samarbetet med USA och det militära utbytet med kärnvapenmakterna. Jag tar risken att bryta mot utrikesutskottets sekretessbestämmelser, eftersom det förnekas att detta skulle ha framförts från militärt håll. Då måste jag ha rätt att fråga utskottsmajoritetens företrädare: Är det detta det beror på? Eller har militären fel? Vad tänker ni i så fall göra? Militären har ju dessa argument. Skall ni byta ut de militärer som framför de argumenten eller vad tänker ni göra? Det är ganska allvarliga saker om det pågår sådant bakom kulisserna men vi får höra helt andra argument. Slutligen detta med Frankrike. Den stolta protesten krymper till att Ingvar Carlsson har sagt: Aja baja, mon cher, jag har ju påmint dig! Det bevisar att om regeringen skall komma loss här, behövs det tydligen ett rejält beslut i riksdagen. Det var ju synd att Maj Britt Theorin inte hade rätt i det första referatet.

Fru talman! Jag kan hålla med Per Gahrton om en enda sak: Mitt själsliv är tämligen ointressant för Sveriges riksdag. Jag kan förstå om Gudrun Schyman inte har vetskap om vad Sveriges riksdag har sagt om den svenska vapenexporten, eftersom hon är ny här. Men Sveriges riksdag har tämligen nyligen fattat ett beslut om en stor utredning som har till uppgift att komma med förslag om hur regler och tillämpning skall bli väsentligt vassare så att vapenexporten begränsas. Utredningen skall vidare belysa de ekonomiska konsekvenserna av en neddragning av vapenexporten, till fullo eller till vissa delar. Sveriges riksdag har alltså tagit konsekvenserna av de stora vapenexportaffärerna, inte bara det socialdemokratiska partiet, där bl.a. jag har deltagit i diskussionen. Detta är för mig ingen som helst dubbelmoral. Vi tar de politiska konsekvenserna. Vi undersöker nu förutsättningarna för en begränsning av vapenexporten. Detta tar litet tid. Vi skapar inte revolutionen på en halvtimme, inte i Sveriges riksdag. Det tar litet längre tid att få fram det underlag för beslut som vi behöver. Eftersom Nya Zeeland är ett av mina favoritländer — jag har varit där flera gånger — kan jag tala om för Gudrun Schyman och andra här att Nya Zeeland inte har gjort det ni menar att Sverige borde göra. Nya Zeeland har en lag som ger landets statsminister i uppdrag att värdera vilka av de fartyg som kommer på besök som för med sig kärnvapen ombord. Därest han finner att fartygen medför kärnvapen, skall han kunna stoppa dem. Till sin hjälp har han en rådgivande nämnd.

Fru talman! Det finns ett klart samband mellan den diskussion om de mänskliga frioch rättigheterna, som vi fört här i kammaren i dag, och det betänkande om nedrustning som vi nu har att behandla. Fria demokratier startar sällan krig. Rättsstater, där de mänskliga frioch rättigheterna hålls i helgd, blir sällan angripare. De väljer att lösa politiska konflikter genom diskussion inom ramen för den internationella rättsordningen. En framsynt svensk utrikespolitik, som främjar frihetens och demokratins utveckling, leder också till en fredligare värld. Svensk och internationell nedrustningspolitik förs i dag i en mer hoppfull atmosfär än för bara några år sedan. Supermakterna samtalar i konstruktiv anda. Det första verkliga nedrustningsavtalet på kärnvapenområdet har ingåtts. Medeldistansvapnen monteras nu ner och förstörs. Att man nu lyckats åstadkomma detta och att man funnit former för kontroll av dessa åtgärder, måste ses som en viktig framgång. Lösningar skymtar i flera regionala konflikter. Sovjetunionen har utfäst sig att dra bort sina trupper från Afghanistan. Men det finns också mycket mörka och oroande inslag i utvecklingen. Hit hör spridningen och användningen av kemiska vapen. Fru talman! Som sägs i utrikesutskottets betänkande måste svensk nedrustningspolitik ha sin grund dels i våra egna säkerhetspolitiska överväganden, dels i vår strävan att bidra till en fredligare värld. Vi måste se världen som den ännu är, även om förändringarna tycks gå snabbt. Vi får inte bortse från att det internationella systemet alltjämt bygger på maktbalans och inte på ett allmänt accepterat normsystem. Supermakterna gör genom INF-avtalet en viktig symbolisk reduktion av sina kärnvapenarsenaler. Men de konventionella rustningarna pågår alltjämt. För att åstadkomma en minskning av den samlade vapenarsenalen måste nedrustningen omfatta såväl kärnvapen som konventionella styrkor och leda till balans på lägre nivåer. Nedrustningen måste ledas av de rivaliserande stormakterna. Det är svårt att se att de konventionella styrkor som finns i vår närmaste omvärld har fått en ändrad inriktning, som kan utgöra grund för en ökad svensk trygghet eller nedrustning. Det är inte rimligt att småstater som Sverige nedrustar i 20 år, utan att något väsentligt sker på den internationella scenen. Vårt ”föredöme” har ingen följt, och resultatet har snarast blivit att oro yppas om vår förmåga att fullfölja vår roll för att bevara den nordiska stabiliteten. Vi moderater anser för vår del att ett starkt svenskt försvar har en viktig fredsbevarande uppgift i Nordeuropa. Även om START-överläggningarna kommer att fortsätta, och är i sig väsentliga, kommer nu mycket av intresset att knytas till de kommande överläggningarna mellan pakterna om konventionella styrkereduktioner i Europa. Dessa överläggningar blir säkert inte lätta. De berör vitala säkerhetsintressen. Samtidigt tycks de ekonomiska skälen för att minska bördan av rustningarna väga så tungt på båda sidor, inte minst i öst, att framsteg är att vänta. Sverige och Norden har skäl att följa dessa överläggningar mycket noga. Till sist några ord om den oroande vapenutvecklingen och vapenuppbyggnaden i den s.k. tredje världen. Jag är övertygad om att utskottet kommer att få anledning att återkomma till dessa frågor mera i detalj under nästa år. Vad vi bevittnar är inte bara spridning och användning av kemiska vapen, utan också en uppbyggnad av kärnvapenförmågan i vissa stater, liksom tillverkning av missiler med varierande räckvidd. Hela denna utveckling är, om inte förvånande — öst och väst har föregått med exempel — så dock mycket allvarlig. Den understryker nödvändigheten av att icke-spridningsavtal och nedrustningskonventioner inte bara omfattar stormakterna och de paktanslutna utan också utvecklingsländerna. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets förslag. Vi har markerat vissa synpunkter i tre särskilda yttranden.

Fru talman! Så här dags förra året kunde folkpartiet i sin nedrustningsmotion konstatera att världsläget syntes ljusare i och med undertecknandet av INF-avtalet och därmed förbättrandet av supermaktsrelationerna. Trots detta, pekade vi på i motionen, hade det mera avspända världsläget knappast alls påverkat de krig, övergrepp och det mänskliga lidande som fortsatte i oförminskad omfattning runt om i världen. De exempel som vi särskilt lyfte fram var Afghanistan, där tillbakadragandet av de sovjetiska styrkorna ännu inte hade påbörjats, det grymma utnötningskriget mellan Iran och Irak, Sydafrikas allt blodigare utveckling, Vietnams fortsatta ockupation av Kampuchea samt inbördeskrigen i Centralamerika. Inte fullt ett år efteråt kan man utan överdrift konstatera att en revolution har ägt rum på fredens område. Med det pågående sovjetiska uttåget ut ur Afghanistan, vapenvilan mellan Iran och Irak, den annalkande överenskommelsen om ett sydafrikanskt tillbakadragande från Angola och Namibia har flertalet av de krig som folkpartiet särskilt tog upp i nedrustningsmotionen fått en fredlig upplösning. Till detta kommer bl.a. förberedelserna för en folkomröstning om Västra Saharas framtid, som om den blir av kommer att Förutsättningarna för dessa framsteg har varit flera, men det avgörande är naturligtvis den inbördes relationen mellan världens två supermakter. De har haft en politisk vilja att komma överens, att minska antalet regionala konflikthärdar i världen och att använda FN på det sätt som ursprungligen avsågs. Utan denna politiska vilja hos supermakterna hade inte många av det senaste årets framsteg kunnat ske. Startmotorn för det som kommit att kallas fredsutbrottet är de politiska förändringarna i Sovjet, både för inrikespolitiken och för utrikespolitiken. Perestrojkan är naturligtvis betingad av det kommunistiska systemets ekonomiska och politiska kollaps. Att få till stånd en ekonomisk utveckling i Sovjet har varit avgörande för Sovjets ledning. Mer frihet, mer demokrati och mer marknadsekonomi är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Detta har Sovjet kunnat konstatera genom att iaktta utvecklingen i västvärlden. Det är mot den bakgrunden perestrojkan bör ses. Utrikespolitiken har under perestrojkan undergått en förändring. Det finns också signaler om en kursändring inom försvarspolitiken i riktning mot ett icke-offensivt försvar. Detta är hoppingivande och måste varmt välkomnas om det förverkligas. Men en ny försvarspolitik kan inte skapas över en natt, utan den är resultatet av långsiktiga förändringar i de geopolitiska förhållandena. Det gäller inte minst för oss i Norden mot bakgrund av den ökade strategiska betydelse som det nordiska området har fått under de senaste 30 åren. Ett förverkligande av signalerna om en förändring av försvarspolitiken skulle samtidigt väsentligt underlätta en reduktion av de konventionella styrkorna i Centraleuropa till en balans på en väsentligt lägre nivå. Det skulle också skapa ett bra klimat för fortsatt avspänning och för ett närmande mellan Östoch Västeuropa. Men den politiska kursändringen i Sovjet har en annan och väsentlig följd. Den har skapat förutsättningar för ett bättre förtroende från USA:s sida. Den nya och till stora delar icke-aggressiva framtoning som Sovjet nu har på världsarenan har minskat förtroendeklyftan mellan Sovjet och USA. Detta möjliggör konstruktiva diskussioner om fred i regionala konflikter lika väl som nedrustning på kärnvapenområdet. Det finns anledning att understryka vad utskottet säger i betänkandet om att INF-avtalet i och för sig inneburit att röstningsspiralen på ett viktigt område har brutits, men att det berör endast 3-4 96 av den totala kärnvapenarsenalen i världen. Det kommer att bli betydligt svårare att gå vidare och få till stånd en 50-procentig minskning av de strategiska vapnen. Vårt hopp står inte minst till att den politiska viljan skall vara tillräckligt stark. Relationerna mellan Sovjet och USA har inte bara betydelse för de bilaterala nedrustningsförhandlingarna, utan även för de multilaterala. Därför var besvikelsen så mycket större när FN:s särskilda nedrustningssession i juni slutade i ett snöpligt fiasko. Den politiska viljan räckte inte ända fram. Här kan USA inte frånsvära sig en del av ansvaret. Dock är det viktigt avsluta den marockanska invasionen av landet. Vi kan verkligen tala om en 7 december 1988 att peka på de framsteg som gjordes på vissa områden, även om det inte resulterade i något officiellt slutdokument. Bland dessa ljuspunkter finns planer på att ge FN en roll när det gäller verifikationsområdet. Det borde vara en given uppgift för världsorganisationen och ett bra sätt att ta vara på den större tilltro som ju allmänt visas FN-systemet. För Sverige bör det alltid vara ett ändamål i sig att stärka FN och att praktiskt använda sig av FN som arbetsredskap. Samarbete och integration på alla plan, ekonomiskt, tekniskt och mänskligt, väver nät mellan världens stater. Den väven gör väpnade konflikter mer osannolika, den väven drar världens stater samman i en intressegemenskap, och den minskar rädslan och misstron länder emellan. Nedrustningspolitik måste i stor utsträckning handla om hur förtroende kan byggas. ESK-konferensen i Wien har till syfte att på alla plan bidra till en ökning av samarbetet i Europa, och därför är det viktigt att de nu pågående förhandlingarna kan slutföras snarast. Jag vill framhålla vad utskottet skriver i betänkandet om vikten av framsteg särskilt på det område som rör de mänskliga rättigheterna. Det blir lättare att inte minst när det gäller den allmänna opinionen motivera avspänning, om framsteg uppnås beträffande de mänskliga rättigheterna. Av dessa skäl skulle förhandlingarna underlättas på de andra områdena. Det blir lättare för USA och andra länder att gå vidare när det gäller bl.a. tekniskt och ekonomiskt samarbete, om vi kan peka på framsteg på de mänskliga rättigheternas område. En viktig uppgift för svensk säkerhetspolitik är att se till att spänningen inte ökar i det nordiska området. Här vill jag framhålla vikten av att man upprätthåller Östersjöns ställning som fritt hav. Utskottet förtydligar i betänkandet genom att slå fast att Sverige inte har intresse av att utestänga något lands sjöstridskrafter från Östersjön. Jag vill lägga till att det t.o.m. är av intresse för oss att olika länders sjöstridskrafter är närvarande i Östersjön. Välkomna är de dock inte om de på svenskt vatten medför kärnvapen. Jag vill understryka vad som står i betänkandet om vikten av att i internationella sammanhang ta upp frågan om kärnvapenstaternas praxis att varken bekräfta eller förneka om de har kärnvapen ombord. Som statsministern anförde vid FN:s särskilda session om nedrustning är denna praxis inte förtroendeskapande. Det råder politisk enighet i riksdagen om strävandena för att förverkliga en kärnvapenfri zon i Norden. Arbetet pågår i ämbetsmannagruppen, och det finns kanske för tillfället inte så mycket mer att tillägga. Jag vill dock i sammanhanget nämna folkpartiets principiella uppfattning, att zonen inte kan få utformas som ett avtal mellan oss och kärnvapenstaterna, utan snarare att dessa lämnar bindande garantier, t.ex. i form av gemensamma utfästelser i FN. Utöver vad jag har sagt vill jag också instämma i vad Maj Britt Theorin sagt om de marina rustningsbegränsningarna, kemiska vapen och provstoppsavtalet. Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande om nedrustning i dess helhet.